Fru talman! Frågan till mig var om vi ställer oss bakom de ekonomiska sanktioner som nobelpristagarna vädjat om. Nu är det så, vilket naturligtvis Kristina Svensson känner väl till, att ett internationellt bindande beslut om handelssanktioner enbart kan fattas av FN:s säkerhetsråd, om rådet finner det motiverat för att undanröja ett hot mot internationell fred och säkerhet. Vi vet också alltför väl att Sverige inte är medlem i säkerhetsrådet. Jag bedömer det inte som realistiskt att söka uppnå ett sådant beslut där. Men vi kommer fortsättningsvis i alla de internationella fora som har med mänskliga fri och rättigheter att göra, inkl. allt vi kan göra bilateralt, att driva på en förändring av situationen i Burma.
Fru talman! Det är bra. Det jag efterlyser är alltså ambitionsnivån. Jag kan gå vidare med dem som har tagit upp sanktionskrav. T.o.m. James Baker har faktiskt uttalat att det skulle vara mycket verkningsfullt om man kunde få till stånd sanktioner i länder i ASEAN-regionen. Det finns politiskt intresse för detta. Vi vet att landet, även om det har varit isolerat, är ekonomiskt sårbart. Det är alldeles uppenbart. Jag tycker att det är en liten felskrivning i svaret när man talar om ett ekonomiskt oberoende Burma. Det är det faktiskt inte. Man får inkomster från narkotikahandeln, det finns ädelstensintressen -- jade -- och liknande. Vi har kopplingen till Kina.
Fru talman! Jag vill bara säga att det inte var en heltäckande återgivning. Det står i svaret att ''Även om landets ekonomi är mycket bräcklig kan regimen kompensera sig genom intäkter för - -.''
Fru talman! Jag hoppas att vi under nästa session i FN har en resolution med skarpare skrivningar.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig om det efter regeringsskiftet har skett någon förändring i nådepraxis. Nådeinstitutets karaktär av undantagsföreteelse innebär att det bör användas med försiktighet och omdöme. Regeringens prövning av nådeärenden regleras bara av en mycket allmän bestämmelse i regeringsformen och grundas på allmänna värderingar och en fri bedömning. Det är mycket vanligt att en sökande åberopar flera olika skäl till stöd för sin ansökan. Detta innebär att det är vanskligt, för att inte säga ogörligt, att jämföra olika nådeärenden med varandra, särskilt som nådebesluten liksom tidigare är utan motivering. Någon praxis i vedertagen mening finns inte på annat sätt än att vissa nådeskäl är mer vanligt förekommande än andra. De nådeskäl som beaktas är i allt väsentligt desamma nu som tidigare. Som Hans Göran Franck mycket riktigt påpekat är bifallsprocenten i nådeärenden lägre år 1992 än tidigare år. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att siffrorna avser endast ett år och att någon närmare undersökning av ärendematerialet inte har gjorts. Det är därför omöjligt att nu dra den slutsatsen att förutsättningarna för att få nåd ändrats i någon större utsträckning.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Bifallsprocenten till nådeansökan har sjunkit. Efter att ha varit relativt jämn under hela 1980-talet, mellan 10 % och 13 %, ligger den för 1992 på 5,8 %. Det är inte acceptabelt att regeringen på detta sätt gör en kraftig inskränkning av möjligheten att erhålla nåd. Även om det inte är en praxis i vedertagen mening, går det inte att komma ifrån att det rent faktiskt finns en viss praxis. Distriktsåklagare Yngve Rydberg, som tjänstgjort vid nådeenheten, har gjort en omfattande undersökning av nådeärendena, och han konstaterar att den nuvarande justitieministern ställer högre krav. Syftet med nådeinstitutet är inte att rätta felaktiga domar. Däremot är det nödvändigt att ha möjlighet att ändra en fängelsepåföljd till icke frihetsberövande påföljd, eftersom det i vissa fall skulle vara inhumant att kräva att ett fängelsestraff skall verkställas. Orsakerna kan vara sådana omständigheter som domstolen inte har haft kunskap om eller att väsentligt ändrade föhållanden inträffat mellan dom och verkställighet. Antalet fängelsedömda ökar. Strafflatituderna skärps. Under sådana omständigheter finns det skäl att inte förändra nådepraxis. Jag hoppas att det som har inträffat 1992 endast utgör ett tillfälligt avsteg och möjligtvis till en del beror på speciella omständigheter. Men jag har väckt frågan därför att det finns behov av att ha en viss fast nådepraxis i dagens situation, och den bör snarare gå i mildrande än i skärpande riktning. Regeringen borde årligen lämna en redogörelse för hur nådeinstitutet har tillämpats.
Fru talman! När Hans Göran Franck säger att han hoppas att det är ett tillfälligt avsteg visar det, och det är bra att det kommer fram, en skillnad i vårt sätt att se på nådeinstitutet. Det jag tycker att man egentligen skulle fråga sig är: Hur är det möjligt att det under i stort sett tio soicaldemokratiska år har varit nästan exakt procentuellt lika många som har beviljats nåd? Om man tillämpar nådeinstitutet med den individuella prövning som det skall vara fråga om, borde det statistiskt sett bli stora variationer mellan olika år. Även jag förväntar mig att det skall bli variationer mellan olika år och att det som gäller för 1992 inte kommer att gälla för 1993. Inte för att vi skall hålla en viss nivå på antalet beviljade nådefall, utan för att vi skall tillämpa nådeinstitutet på det sätt som det är avsett, som en rent individuell prövning av de fall där man i efterhand kan påtala att det inte är rimligt att personen exempelvis sitter i fängelse.
Fru talman! Det är självklart att det sker variationer. Det har också skett variationer på 3-- 4 % under den här tiden. Jag vill nämna att de skillnader som fanns under den tid som föregick nuvarande regering också fanns under den tidigare borgerliga regeringen, exempelvis när justitieminister Romanus var med i regeringen. Men en sådan här stor skillnad som vi får för år 1992, dvs. att de beviljade ansökningarna minskar med hälften, är en så dramatisk förändring att jag inte kan låta bli att ställa frågan här i riksdagen. Jag vill gärna höra justitieministerns kommentar till den undersökning som distriktsåklagare Yngve Rydberg har gjort. Det finns alltså anledning att fundera på den här frågan på ett annat sätt.
Fru talman! Den undersökning som har gjorts bygger på ett mycket begränsat material. Jag förnekar inte att jag ställer högre krav. Jag tycker att nådeinstitutet är till, inte för att ompröva och göra en bedömning av om man tycker att domstolarna har dömt rätt, utan för att göra en bedömning av faktorer som domstolen inte har kunnat ta ställning till för att avgöra om fängelsestraffet skall kunna verkställas eller ej. Det intressanta är att över en längre period jämföra en borgerlig och en socialdemokratisk regering. Än så länge har vi inte fått en längre period. När vi har fått det kan vi ta den diskussionen. Det som sägs i den undersökning som Hans Göran Franck åberopar är att jag ställer högre krav. Det uttrycks på så sätt: Man kan säga att hon höjt ribban något. Jag tror att det är korrekt att höja ribban något.
Fru talman! I det här inlägget medger alltså justitieministern att förändringen inte bara beror på omständigheter som ligger utanför hennes kontroll och kan bero på tillfälligheter. Hon har höjt ribban och skärpt praxis. Jag tycker att man i nuvarande läge, när antalet fängelsedömda har ökat så kraftigt som det har gjort och strafflatituderna har skärpts, rimligtvis borde kunna gå i motsatt riktning. Jag tycker att det är oroväckande att justitieministern har den här inställningen. Det här har inte tidigare varit en stridsfråga mellan borgerligt sinnade och socialdemokrater, möjligtvis från moderat håll, men inte från liberal sida.
Fru talman! Det som Hans Göran Franck säger är faktiskt att vi skall använda nådeinstitutet som en ventil. Det har jag svårt för att se. Det kan icke vara meningen att vi när vi har fler i fängelse skall släppa fler fria. Det är ju sådant som vi ofta kritiserar i andra länder, där man har litet egendomliga amnestiregler. När man skall fira någon politisk händelse släpps människor fria. Har man fullt på fängelserna släpps människor fria. Jag tror inte att det är det som vi skall använda nådeinstitutet till. Dessutom tycker jag, som jag sade tidigare, inte att det finns något skäl för oss att tala om någon större motsättning när det gäller nådeärendena. Vi kan inte på så kort tid få fram något vettigt underlag som pekar på en eventuell förändring. Vad vi i dag kan se över en längre period är att den socialdemokratiska regeringen har haft samma procentandel under lång tid -- två procentenheters skillnad är det -- trots att det är individuell prövning. Vi har ett år att titta på. Det är för litet för att dra några slutsatser.
Fru talman! Till slut vill jag bara säga att justitieministern nu går tillbaka till att skillnaderna inte är så stora och att det kanske är tillfälligheter som har spelat in. Jag tar fasta på det justitieministern säger, att hon inte vill göra några stora förändringar. Jag kommer att bevaka den här frågan i fortsättningen. Jag skulle helst önska att regeringen årligen gjorde en skrivelse där man redogjorde för hur man har handlagt de här ärendena. De är trots allt så viktiga för väldigt många enskilda människor. Detta är ett institut som är fastslaget i regeringsformen, därför borde det finnas en redogörelse för handläggningen; om inte årligen så i varje fall återkommande. Om det inte blir på det sättet skall jag i varje fall se till att återkomma med frågor till justitieministern om hur handläggningen fortsätter.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig när regeringen kommer att besluta att ett nytt polishus i Solna skall byggas. Den 11 januari i år hemställde Byggnadsstyrelsen hos regeringen om ett projekterings och bygguppdrag gällande en om och tillbyggnad av en förvaltningsbyggnad för Solnapolisen. Ärendet bereds för närvarande. Liksom Hans Göran Franck anser jag det vara ytterst angeläget att Solnapolisen får ett nytt hus. Jag räknar därför med att under våren föreslå regeringen att ett nytt polishus skall byggas i Solna.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag uppfattar det som mycket positivt. Det är nödvändigt att detta beslut fattas helst under det första kvartalet, i varje fall under våren, för att projektet skall kunna komma i gång och polishuset kunna bli färdigställt inom den beräknade tiden. Diskussionen om polishuset i Solna har varit mycket lång. Den har pågått i 25 år. Det är därför glädjande att diskussionen nu leder till ett positivt resultat. Situationen i Solna är akut. Yrkesinspektionen har gjort mycket grava anmärkningar mot polishuset. Det är med stora svårigheter som det går att få anstånd med att rätta till alla brister. Det är med hjälp av denna till och ombyggnad som det går att avhjälpa dessa brister. Jag vill också påpeka hur angelägen frågan är inte minst beroende på att arrestavdelningen sedan 1954 inte på något sätt har uppfyllt de krav som ställs. Avdelningen omfattar bara åtta platser. Det är helt otillräckligt, inte minst med hänsyn till närheten till Råsunda stadion -- av välbekanta skäl. Jag utgår från att det nu inte skall komma något nytt grus i maskineriet, utan att vi skall se att Solna, i likhet med Huddinge, inom en kortare tid skall få sitt polishus.
Fru talman! Jag har tillgång till en sammanställning över vad som har hänt när det gäller frågan om polishuset i Solna. Jag kan konstatera att i oktober 1983 ställdes senast en fråga i riksdagen om när ombyggnaden av polishuset skulle komma till stånd. Jag vet inte om det var Hans Göran Franck som ställde frågan då också. Sedan oktober 1983, dvs. under hela 80-talet, har ärendet valsat fram och tillbaka. Någon byggnation skedde inte efter det att frågan ställdes 1983. Nu har det kommit en ytterligare fråga. I samband med denna fråga -- och det arbete som har skett under vintern -- kan vi konstatera att det inte kommer att fyllas på några ytterligare sidor i sammanställningen över valserna kring polishuset i Solna.
Fru talman! Det är bra att justitieministern bekräftar vad hon har sagt i svaret. Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen, som tydligen tidigare hade en något mera avvaktande hållning i frågan, har kommit till skott. Det är bara att rapportera detta vidare till Solna kommun, där det finns en mycket stark och enhällig opinion i kommunfullmäktige för att få problemet löst.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att medverka till så att lön intjänad i fängelse skall bli indrivningsbar. Den svenska kriminalvårdslagstiftningen bygger bl.a. på att den tid den dömde vistas i fängelse så långt möjligt bör utformas så att anpassningen till samhället efter avtjänat straff underlättas. Ett led i detta är bl.a. att den intagne skall arbeta, studera eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet, exempelvis olika påverkansprogram. För sådan sysselsättning erhåller den intagne viss ersättning. Den arbetsersättning som för den intagnes räkning innestår hos kriminalvårdsmyndighet får enligt lagen om kriminalvård i anstalt inte utmätas. Det kan vara intressant att känna till att en sådan bestämmelse har funnits åtminstone från slutet av 1800-talet. Till skillnad från vad som gäller i fråga om utmätning finns det i princip inget hinder för införsel av medel som intagen erhållit som ersättning inom anstalten. Införsel skulle således kunna ske för t.ex. böter. I praktiken förekommer detta sällan, framför allt beroende på de i detta sammanhang relativt låga belopp det kan bli fråga om. Av den ersättning de intagna får innehålls en fjärdedel av kriminalvården för att användas för utgifter i samband med permissioner och frigivning, t.ex. resekostnader. Därutöver skall ersättningen räcka till bl.a. telefonsamtal till anhöriga och andra utgifter för privat bruk. Således är det endast en del av ersättningen som får användas till s.k. Vid två anstalter får de intagna en högre ersättning, s.k. marknadsanpassad arbetsersättning. En del av denna ersättning används i syfte att sanera den intagnes ekonomi, t.ex. genom att betala skadestånd och andra skulder. Bl.a. annat mot bakgrund av de överväganden som sker och har skett inom olika samhällssektorer till följd av den ekonomiska situationen i landet kan jag nämna att det på mitt initiativ pågår en översyn inom departementet av systemet med ersättning till de intagna för arbete, utbildning, m.m. Vidare har Riksskatteverket på regeringens uppdrag gjort en översyn av utsökningsbalken, där denna fråga berörs. Rapporten har remissbehandlats och bereds för närvarande inom departementet. När detta beredningsarbete och den pågående översynen av systemet med ersättning till de intagna är slutförd kommer jag att bl.a. ta ställning till om reglerna om utmätning skall ändras.
Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan. Bakgrunden är att de ryska sjömän som var besättningsmän på det fartyg som smugglade människor över Östersjön var oerhört lyckliga när de greps av polisen på Gotland. Faktum är -- och det kan vi inte göra något åt -- att om de blir dömda till sex månaders fängelse i Sverige, och de jobbar och tjänar ihop en hundralapp om dagen, vilket de kan göra, har de möjlighet att tjäna ihop motsvarande 15 årslöner i Ryssland. Det är detta problem jag vill angripa. Ryska sjömän skall inte kunna stå i kö för att få delta som besättningsmän på dessa fartyg. Så sker tydligen i dag. Jag förstår dem. Det är exakt samma situation som inträffade när svenska byggnadsarbetare åkte ner till Saudi Arabien och blev befriade från skatt om de var borta mer än 6 Med hänsyn till hur läget är i Ryssland, kan jag tänka mig att många är intresserade av att få bli besättningsmän på dessa fartyg, bli gripna och sedan tjäna stora pengar i Sverige. Sedan kan de komma tillbaka och leva som minikungar i Nu sägs det att det går att omvandla fängelsestraff till böter. Men för den som inte kan betala blir det fängelsestraff. Jag har ytterligare en fråga som inte är besvarad. Finns det, baserat på dagens lagstiftning, någon möjlighet att av den hundralapp som det går att tjäna att dra in pengarna för att betala dessa böter? Det är små pengar för oss svenskar men stora pengar för en rysk sjöman. Så länge vi har de regler vi har i dag, är det faktiskt mycket attraktivt för en rysk medborgare att bli gripen och dömd till ett fängelsestraff i Sverige.
Fru talman! Det finns möjligheter, men det är inte så helt enkelt. Det finns utmätningsregler. Men det finns en begränsning som innebär att det inte går att utmäta inom kriminalvårdsverksamheten. Men det är ingenting som hindrar att det görs en utmätning när man kommer ut från kriminalvården. Det är i och för sig krångligt. Det utgör alltid ett problem att hitta ett regelsystem som är anpassat även för de litet extrema situationerna. Vårt system är anpassat efter svenska förhållanden. I och för sig tror jag att vi alla är överens om att utgångspunkten måste vara att vi har ett system som är anpassat till svenska förhållanden. Som jag sade i mitt svar håller vi på med en översyn av hela ersättningssystemet. Även utmätningsreglerna är föremål för en översyn. I det sammanhanget finns det, som jag också sagt, skäl att se om vi kan göra förändringar. Men samtidigt måste vi vara försiktiga när det gäller att åstadkomma en mängd dellösningar. Det problemet och tankarna på dessa saker finns med i den diskussion som pågår. Jag vill också passa på att nämna följande. Visst är ersättningen varierande. Det finns de som har marknadsanpassad lön. Men det gäller speciella fångar, och detta har det pedagogiska syftet att de här personerna skall kunna göra rätt för sig. I kr per vecka för sitt arbete. 25 % av det beloppet innehålles av kriminalvården att användas för permissioner och frigivningsändamål. Det är viktigt att vi har klart för oss att det i de flesta fall faktiskt bara är fråga om rätt små belopp. Det finns undantag, men de är rätt så speciella.
Fru talman! Bakgrunden till frågan är följande. Den som döms till fängelse i Sverige har rätt att kräva ett arbete under anstaltstiden. För den som inte kan få ett arbete då finns det något som kallas för fångarnas A-kassa. Man får 40 kr per dag. 40 kr per dag motsvarar i rysk valuta en normal rysk pension. Vidare tjänar man mellan 5 kr och 10:50 kr per timme om man jobbar och inte har marknadsmässig ersättning. Anledningen till att jag tagit upp frågan är att man ett tag i den svenska debatten trodde att man skulle komma till rätta med förhållandena genom att utmäta längre straff. Men jag menar nog att det är det dummaste man kan göra. Den som får stanna två månader till blir ju ännu lyckligare. Jag förstår att det är förenat med problem att det är fråga om två olika kulturer och system. Jag förstår också att man håller på med en översyn. Men vi kan inte ha ett system som gör att det är attraktivt att komma till Sverige och att, helst, bli gripen här, eftersom man kan tjäna pengar under fängelsetiden. Man måste arbeta i kanske 15 år i det land som man kommer från för att tjäna motsvarande belopp. Det här är säkert en svår nöt att knäcka, men jag hoppas att man skall hitta en lösning som innebär att det inte är så attraktivt för t.ex. en rysk sjöman att sitta i svenskt fängelse.
Fru talman! Det är väsentligt att framhålla att Sten Andersson i Malmö och jag är överens om att det viktigaste vi kan göra är att förbättra samarbetet med de baltiska staterna och med Ryssland för att just i samarbetet med dessa länder stävja människosmugglingen. Det gäller att se till att vi över huvud taget inte får hit smugglarna, så att behovet av att straffa dem inte uppstår. Det är kanske i det avseendet som vi i första hand skall lägga ner arbete. Som sagt: De erfarenheter som vi vunnit måste vi ha med när vi generellt gör en översyn av det här systemet.
Fru talman! Jag skall bara göra en kort slutkommentar. Det är i dag i praktiken så, att under den tid ett fängelsestraff avtjänas och en viss ersättning erhålls för utfört arbete på anstalten räknas inte beloppen ihop på ett konto. Vederbörande kan faktiskt ta ut så mycket som 75 % av ersättningen för utfört arbete och se till att pengarna hamnar utanför anstalten. För böter görs inte avdrag förrän strafftiden är slut. Men då kan det vara så illa att 75 % av det intjänade beloppet redan har tagits ut från kontot. Jag hoppas att också detta beaktas i de resonemang som statsrådet framöver kommer att delta i.

Fru talman! Claus Zaar har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på kort sikt förbättra situationen för den svenska kronan och det allvarliga finansiella läget för små och medelstora företag. Jag håller helt med frågeställaren om att en alltför svag krona skulle utgöra ett stort problem för många små och medelstora företag med lån i utländsk valuta. Den svåra situationen för dessa företag är en viktig anledning till att inte föra en politik som medför att kronans värde minskar ytterligare. Alltför snabba och kraftiga sänkningar av den korta räntan skulle riskera att förvärra läget för många mindre och medelstora företag om kronans kurs påverkas negativt. Lägre räntor är utomordentligt angeläget. Men de får inte åstadkommas på ett sådant sätt att kronans värde minskar och inflationen tar fart. Endast genom en uppslutning kring målet om låg inflation och en fortsatt stram finanspolitik finns det förutsättningar för bestående sänkningar av räntan.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Men samtidigt vill jag säga att jag är oroad över att det är den gamla vanliga trallen. Det behövs nu andra åtgärder än de traditionella. Vi har ju råkat i en situation där det behövs åtgärder inom den ekonomiska politiken som skapar förutsättningar för en utveckling av våra företag. Just nu faller företagen som käglor. Reaktionen kan liknas vid kedjebrev. Sunda företag tvingas inställa betalningarna. Orsaken till detta är den onormalt stora depreciering av den svenska kronan som skett. Jag tycker inte att vare sig Riksbanken eller Finansdepartementet här har agerat kraftfullt. Riksbanken fanns ju inte med på marknaden under en lång tid efter det att kronan tilläts flyta. I stället avvaktade man så att säga i busken. Så sent som nu i dagarna har Riksbanken gått in i syfte att stödja den svenska kronan. T.o.m. förra torsdagen lär man ha stött den svenska kronan med 20 miljarder. Nu stöder man den femfaldigt mer per dag. Det lär vara fråga om ca 5 En nivå måste åstadkommas som innebär en trovärdig politik, så att räntan så småningom kan sänkas.
Fru talman! De uppgifter som Claus Zaar lämnar om belopp är jag helt främmande för. Jag föreslår att Claus Zaar vänder sig till exempelvis Riksbanken, så att han kan få mer tillförlitliga siffror. De som han nämner förefaller mig helt osannolika. Det är väl värt att notera att den valutapolitik som Riksbanken bedrivit har inneburit en successiv förstärkning av den svenska kronans värde under senare tid, när det s.k. index som mäter kronans värde har förstärkts. Från att ha varit uppe i 125 är indexet starkt och ligger nu på ungefär 120, vilket är en stor fördel. Personligen tror jag att det viktiga, utöver detta med att hålla en växelkurs som inte skapar mycket stora förändringar i valuta och förlustsituationen vad gäller de små företagen, är att få ordning på banksystemet och att möjliggöra för ett fungerande banksystem att ge småföretagen krediter på mer normala villkor. Jag tror att den väsentliga åtgärden -- om man månar om de mindre och medelstora företagen, vilket jag gör -- är att försöka minska de mycket stora räntemarginalerna. Dessa är i dag ett stort problem och ett utflöde av finanskrisen. I ett par olika sammanhang har jag pekat på de möjligheter som finns när det gäller att minska räntedifferenser och få ner den ränta som de här företagen faktiskt betalar. Det handlar då inte om den ränta som Riksbanken hanterar, utan det gäller den ränta som man betalar på sin checkräkningskredit. Räntan kan vara 17, 18 eller 19 %. Att få ner den räntan är något som vi i Finansdepartementet har en ambition att förverkliga.
Fru talman! Man har ju varit sysselsatt med att förverkliga det här under bra lång tid. Men vi har ännu inte sett tillräckliga resultat av det arbetet på marknaden. Vad vi ser är i stället effekterna av företagsnedläggningar och av en ökande arbetslöshet. Det måste alltså till en förändring som ger helt andra resultat. Om vi fortsätter så här, är det risk att kronan faller, aktiekurserna faller, räntan och inflationen stiger och arbetslösheten ökar. Det är det värsta vi kan råka ut för. Samtidigt är det viktigt att vi nu inför avskrivningsmöjligheter för valutaförluster, som vi i Ny demokrati har föreslagit, just för att förhindra konkurser som inte är förorsakade av företagens beteende utan av den valutaförändring som har inträffat.
Fru talman! Det gläder mig mycket att Claus Zaar är motståndare till hög inflation. Det var första gången på mycket länge som jag har hört någon från hans parti säga det. Det är bra. Tyvärr finns det ingen mirakelmedicin. Det ser man om man tittar på nästan vilken ekonomisk analys eller vilket ekonomiskt läge i Sverige som helst. Det som i dag känns mycket aktuellt är rapporten från Lindhékommissionen. Den har dragit den slutsats som vi från regeringens sida också har dragit och som också, såvitt jag förstår, dragits i även alla andra ekonomiska analyser över huvud taget, nämligen att det krävs ett batteri av åtgärder över bred front -- inom finanspolitik, penningpolitik, strukturpolitik, konkurrenspolitik, småföretagspolitik -- för att få bukt på de problem som vi alla är angelägna om att klara av: att undvika att företag går omkull och att skapa fler jobb. Claus Zaar tar slutligen upp ändringar i bokföringsreglerna. Jag kan förstå önskemålet, men det skulle strida mot god redovisningssed och mot internationell praxis.
Fru talman! Trots att det strider mot god redovisningssed måste vi se på vad framtiden ger oss, om vi inte vidtar åtgärder. Vi måste tänka på att få företag att överleva. När man jämför antalet nya företag med antalet konkurser finner man att de förr om åren ungefär balanserade varandra. I dag är nyföretagandet mycket litet i förhållande till konkurser. Ett nytt företag föds medan tre går i konkurs på vissa orter. Det är jag mycket oroad för. Det värsta scenariot kan inträffa om vi inte sätter in åtgärder. Vi måste hitta lösningar, även okonventionella. Försök att hjälpa till med det, finansministern!
Fru talman! Jag kan hålla med om att det föds för få nya företag. De företag som föds har för svåra förutsättningar att växa och erbjuda fler jobb, inte minst åt egna familjeföretagare. Jag tycker att det är en oerhört viktig sak. Jag tror att det väsentliga man skall göra för att underlätta bildandet av nya företag är allmänna insatser för att förbättra företagsklimatet. Det handlar inte om att rucka på redovisningsregler, utan det handlar om att göra Sverige till ett attraktivt land för företagande. Det är vi på väg att göra.

Fru talman! Roland Lében har frågat mig om jag är beredd att verka för att överläggningar med samtliga partier kring en eventuell omläggning av den kommunala beskattningen kommer till stånd med siktet inställt på en bred uppslutning. Låt mig först konstatera att det finns vissa egenskaper i det nya statsbidragssystemet för kommunerna som bör rättas till. En brist är utformningen av det strukturkostnadsindex som används i bidragssystemet. En särskild utredare har därför tillsatts med uppgift att utveckla principerna och metoderna för strukturkostnadsutjämningen mellan kommunerna. Till utredningen har knutits en parlamentarisk referensgrupp, där samtliga riksdagspartier är företrädda. Utredningsarbetet skall vara avslutat senast den 31 maj 1993. Utredarens förslag kommer sedan att remitteras, och avsikten är att regeringen skall lämna förslag till förändringar senast i 1994 års kompletteringsproposition. En annan egenskap är att systemet inte omfattar samtliga kommuner, vilket försvårar t.ex. Den beskattningsmodell som Lennart Hedquist presenterade i Dagens Nyheter är ett bland flera förslag till lösningar som för närvarande diskuteras inom Finansdepartementet. Det nu påbörjade beredningsarbetet kommer att fortsätta i nära samarbete med kommunförbunden, och överläggningar kommer att äga rum med förbundens politiska ledningar där även oppositionen är företrädd. Dessutom följs arbetet av en politisk referensgrupp, där samtliga regeringspartier är representerade. Avsikten är att resultatet av detta utredningsarbete skall remitteras. Regeringen kommer sedan tidigast i början av år 1994 att kunna presentera sina förslag. Avsikten är således inte att i den nu förestående kompletteringspropositionen presentera ett färdigt förslag. Ytterligare beredning krävs innan ett förslag om en eventuell förändring av underlaget för den kommunala beskattningen kan läggas fram. Givetvis skall siktet för ett kommande förslag vara inställt på att få en så bred uppslutning som möjligt.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag uppfattar mycket positivt. Anledningen till frågan var naturligtvis att Lennart Hedquists förslag mottogs väldigt positivt överlag. En del signaler från regeringshåll tolkades av många på litet annat sätt än vad finansministern nu har angett. Det fanns också farhågor för att det skulle gå så snabbt, att vi skulle få onödiga politiska spänningar. Lennart Hedquists förslag och även andra aktuella förslag kan vändas från att ha tagits emot positivt till att väcka skepsis och kritik. Många upplever förslaget som så positivt, seriöst och väl värt att pröva att det vore väldigt värdefullt med en bred dialog och enighet. Jag förstår att så nu kommer att ske. Jag tror också att problemen med strukturkostnadsindex och andra problem som finansministern pekade på kan lösas parallellt med att utvärdering pågår. Jag tackar än en gång för svaret och konstaterar att vi är överens. Det kommer säkert att finnas många andra frågor att debattera här i kammaren. Jag hoppas på en bred enighet och en bra lösning på det här problemet.

Fru talman! Pontus Wiklund har frågat socialministern om denne är beredd att verka för att sittande utredningar får tilläggsdirektiv som gör det möjligt att även belysa vilka effekter ett grundtrygghetssystem skulle få inom resp. område. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Pontus Wiklund har framhållit att i debatten om välfärdssystemet hävdar allt fler debattörer att de nuvarande transfereringssystemen med ersättningar enligt inkomstbortfallsprincipen blivit alltför kostsamma. Ytterligare argument är att de av ekonomiska skäl nödvändiga nedskärningarna i standardtrygghetssystemen vanligen drabbar de svaga. Diskussionen om å ena sidan system som ger enbart grundtrygghet och å andra sidan socialförsäkringssystemet som ger ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen är för närvarande intensiv. Det utan jämförelse tyngsta inslaget i socialförsäkringssystemet är pensionssystemet. Vad beträffar direktiven för det arbete som bedrivs av den parlamentariskt sammansatta pensionsarbetsgruppen råder det en bred enighet bland representanterna för de fyra regeringspartierna och Socialdemokraterna att de förslag som utarbetats skall syfta till att stärka sambandet mellan avgifter och förmåner. En angelägen effekt härav är bl.a. att det faktiska skattetrycket kan sänkas. I den skiss till ett reformerat pensionssystem som presenterats framläggs ett system som innebär att pensionerna skall relateras till hela den samlade livsinkomsten och inte till inkomsten under ett begränsat antal år. Samtidigt ingår som en förutsättning för gruppens arbete att det även fortsättningsvis ger en god grundtrygghet för personer som inte har förvärvsarbetat eller enbart tjänat in rätt till en låg inkomstrelaterad pension. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att verka för sådana tilläggsdirektiv som frågeställaren efterlyser.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret, som var helt tillfredsställande i vad avser det kommande reformerade pensionssystemet. Där är vi överens om en god grundtrygghet, även om vi inte är överens om nivån. Men svaret täcker inte övriga socialförsäkringar, och det ser jag som en stor brist. Alla socialförsäkringar är nu mer eller mindre föremål för justeringar och förändringar. Statsrådet nämner att diskussionen om standardtryggheten kontra grundtryggheten är livlig. Och det är inte utan orsak. Båda sidorna har tunga argument. Socialförsäkringssystemen är mycket komplexa, och inga komplexa samhällssystem håller i längden. Ju fler detaljer som läggs till och ju fler förändringar som görs, desto mer oförutsägbart blir det hela och desto svårare blir det att styra. Till detta kommer dynamiken i det moderna samhället, t.ex. beträffande människors stora sociala rörlighet. Därför krävs kontinuerlig övervakning och omprövning. Jag anser att det nu är mycket som talar för att vi av flera skäl bör försöka att förenkla socialförsäkringssystemen för att de skall bli mera rättvisa. Detta är viktigare för mig än kostnaden. När nu ersättningsnivåerna av ekonomiska skäl måste skäras ner visar det sig inte sällan att de som är mest beroende av systemen drabbas hårdast, vilket har påtalats av flera kommunalråd i en enkät i tidningen Kommun-Aktuellt -- kommunalråden är alltså de som står nära verkligheten. Vårt förslag är att vid förändringar av något socialförsäkringssystem bör det utarbetas förslag till grundtrygghetssystem. Anser inte statsrådet att det skulle öka kunskaperna om fördelar resp. nackdelar med de två olika systemen?
Fru talman! Jag har i mitt svar i första hand pekat på det utan jämförelse tyngsta av alla socialförsäkringar i vårt samhälle, nämligen pensionssystemet, som ekonomiskt helt överskuggar de andra system som är föremål för debatt. Jag pekade på hur de olika partierna tycks vara överens om en förändring i riktning mot ett större samband mellan förmåner och avgifter, dvs. ett system som ibland brukar kallas ett aktuariskt system. Detta känner Pontus Wiklund väl till, eftersom vi gemensamt arbetar med dessa frågor. När det gäller de övriga systemen är det för närvarande inte speciellt många utredningar som sysslar med dem. Den regering som stöttas av både mig och Pontus Wiklund har genomfört större förändringar i socialförsäkringssystemet under de gångna ett och ett halvt åren än vad som har gjorts på mycket länge, om ens någonsin i svensk historia. Det är bakgrunden till att jag inte anser att det finns något stort behov av att utfärda tilläggsdirektiv till sittande utredningar. En aktuell och mycket väsentlig utredning på det här området men som inte tillhör mitt direkta ansvarsområde utan ett annat statsråds -- chefen för Arbetsmarknadsdepartementet -- område är en utredning om arbetslöshetsförsäkringar. Den skiss som utredarna har framlagt handlar om att man skall införa litet mera försäkringsmässighet i arbetslöshetsförsäkringen. Jag vill för övrigt inte recensera förslaget innan det har lagts fram, vilket kommer att ske om någon månad. Dessutom har den s.k. Lindbeckkommissionen i dag presenterat sin rapport med en utförlig redovisning av socialförsäkringssystemet inkl. en omfattande bilaga. Författaren till denna bilaga, chefen för Riksförsäkringsverket, har i dag presenterat hela sin skiss som omfattar drygt 200 Jag vill för övrigt kvarstå vid den slutsats som jag redovisade i mitt inledande svar.
Fru talman! Även om förslaget till arbetslöshetsförsäkring inte tillhör statsrådets område, vill jag ändå ta upp den frågan, och jag skall återkomma till varför. Arbetslöshetsförsäkringen är nämligen utformad så, att den innehåller en grundtrygghet för alla, vilket jag ser som ett framsteg. Men ett utvecklat grundtrygghetssystem löser ju inte alla problem. Det behövs ofta påbyggnader, ibland obligatoriska, ibland avtalsmässiga, ibland frivilliga. Inget socialförsäkringssystem är det andra likt. Det utarbetas nu direktiv till en utredning där det avses att arbetsmarknadens parter skall ta hand om sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, kanske också arbetslöshetsförsäkring, eventuellt med en utlöpare till förtidspension. Då vill jag framhålla vikten av att det i dessa direktiv också ingår direktiv om att det skall utarbetas ett alternativ med grundtrygghet som bas. Är inte statsrådet beredd att verka för detta? Det finns också en annan nu sittande utredning om sjukvårdens framtida organisation och finansiering. I det sammanhanget vore det också värdefullt om man utfärdade sådana tilläggsdirektiv.
Fru talman! Låt mig då kommentera även de områden som inte tillhör mitt ansvarsområde inom regeringen, eftersom Pontus Wiklund har tagit upp dem. Jag har ju i andra sammanhang kommenterat dessa frågor i debatten. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen har vi redan i dag ett system av den typ som Pontus Wiklund förefaller att efterlysa, nämligen ett system med grundtrygghet. Det finns infört en nivå som kallas för KAS för dem som inte är med i försäkringen. Detta system är frivilligt, vilket leder till att många människor ställts utanför, vilket, som jag uppfattat det, Pontus Wiklund inte önskar. Jag har väldigt svårt att se på vilket sätt det skulle kunna ingå någon form av grundtrygghet i sjukvårdsfinansieringsutredningen. Pontus Wiklund kan väl inte mena att det skall finnas någon form av grundsjukvård på låg nivå som alla medborgare skall komma i åtnjutande av, en grundsjukvård som sedan kan kompletteras med tilläggsförsäkringar? Jag har inte uppfattat vare sig honom själv eller kds som anhängare av ett sådant system.
Fru talman! Vi står dock inför problemet att resurserna inte räcker till inom sjukvården. Alla skall ha tillgång till en mycket god sjukvård, lika för alla. Det finns också system utanför den angelägna sjukvården som människor kräver att man skall tillhandahålla. Man bör faktiskt kunna ange i klartext hur det problemet skall lösas i framtiden. Om man har ett grundtrygghetssystem, är det troligen lättare att banta i välfärden utan att de svagare drabbas så hårt. Det kommer säkert perioder även i framtiden då det behövs nedbantningar. Vi lär inte av våra fäder och mödrar. Det handlar alltså inte bara om pengar, utan det är fråga om rättvisa. Det måste finnas ett grundtrygghetssystem som kan skyddas vid nedbantningar, så att man kan se hur effekterna blir för de svaga, vilket vi inte alltid kan i dag.
Fru talman! En stor del av reformarbetet på detta område går ut på att öka sambandet mellan avgifter och förmåner. Ett huvudskäl för detta är förstås att få till stånd ett mindre skattetryck och mindre skattekilar. Detta är en inriktning som kan få stora effekter just inom pensionssystemet. Ekonomer har bedömt att det skulle gå att sänka den svenska skattekvoten i storleksordningen fem procentenheter, vilket vore det största enstaka s.k. klipp som man skulle kunna göra i det fallet. Detta är viktigt. När det gäller sjukvården måste jag säga att jag inte förstod Pontus Wiklunds svar till mig på annat sätt än att han önskar separera en del av sjukvården som skall omfatta alla. Andra delar av sjukvården skulle bara vissa kunna få del av. Sådant kan säkert diskuteras i marginalen, men jag tar för givet att det systemet inte skulle var inkomstdifferentierat utan att det mera skulle handla om vad som skulle ligga inom den gemensamma finansieringens ram. Jag tror alltså inte att en utflykt till något slags grundtrygghetsresonemang inom sjukvården gör den sidan av debatten som förespråkar enbart grundtrygghet inom socialförsäkringarna någon större tjänst.
Fru talman! Jag tycker att detta är en strid om ord. Visst skall vi enas om vad som skall ligga inom den officiella finansieringens ram, men även statsrådet erkänner att det finns vård som måste ges utanför denna ram i framtiden. Det är den jag talar om. Varför inte kalla den vård som finns inom det offentliga systemets ram för grundtrygghet inom sjukvården? Sedan är också jag medveten om att ett grundtrygghetssystem minsann inte löser alla problem. Det behövs även behovsprövad komplettering. Det kommer alltid att behövas, eftersom vi människor är olika funtade. Vi kan inte alltid hushålla med våra resurser lika bra. Därför behövs det precis som i dag en behovsprövning för att träffsäkerheten skall bli god. Jag anser dock att ett grundtrygghetssystem ger större möjligheter att träffa bra, träffa rätt och ge rättvisa ersättningar. Man borde skaffa mera kunskap, vilket kan ske genom att statsrådet stöder våra tankar om att utfärda direktiv om alternativ till utredningar, som visar vad ett grundtrygghetssystem kan ge. Sedan kan man gärna ha raka rör när det gäller vad man betalar och vad man får ut.
Fru talman! Jag har en avslutande kommentar angående sjukvården. Pontus Wiklund och jag tycks vara överens om att det finns vård -- nu och i framtiden -- som inte skall finansieras gemensamt. Ett sådant exempel är de mera extrema formerna av skönhetsförbättrande ingrepp som även i dag ligger utanför den gemensamma finansieringen. Jag har tidigare i debatten påpekat att det på intet vis är självklart att de nytillkomna närsynthetsoperationerna skall falla inom ramen för den gemensamma finansieringen. För egen del tycker jag att de mycket väl kan ligga utanför denna. Det finns säkert fler exempel. I övrigt tror jag inte att vi har så mycket att hämta i diskussionen om grundtrygghetsresonemangen. Dessutom diskuteras dessa frågor inom en utredning som har just sådana direktiv, nämligen den s.k. prioriteringsutredningen under ledning av professor Jerzy Einhorn. En kommentar angående socialförsäkringarna är att om man skulle sänka förmånerna till en grundtrygghetsnivå utan att sänka avgifterna, innebär detta självfallet en höjning av skattetrycket. Jag är inte säker på att det är detta som Pontus Wiklund förespråkar.
Fru talman! Nej minsann, det är inte den vägen vi skall gå. Träffsäkerheten skall vara större. Pengarna skall kunna användas bättre. Jag har faktiskt under mitt yrkesverksamma liv alltmera observerat att våra system ibland slår snett, vilket gör att de som har bästa förmågan att ta för sig också får den bästa utdelningen. Det är bl.a. det som jag vill komma ifrån.
Fru talman! Det låter förvisso som ett hedervärt syfte, men jag är inte säker på att det uppnås med den metoden.

Herr talman! Margareta Israelsson har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att garantera de äldre den vård och omsorg de skulle garanteras genom ÄDEL-reformen. Margareta Israelsson ställer frågan med anledning av en enkät som nyligen redovisades i tidningen reformen ha gjort en ''vinst'' på drygt 58 miljoner kronor. Detta skall jämföras med de totalt 184 miljoner kronor som via skatteväxling och statsbidrag överförts till kommunerna för att täcka kostnader för det kommunala betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade. Ett viktigt syfte med reformen var att samordna och därigenom bättre utnyttja tillgängliga resurser på äldreområdet. Detta skedde genom en överföring av ansvaret för hela äldreomsorgen till en huvudman -- kommunerna. En viktig del av reformen är beslutet om ett obligatoriskt kommunalt betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade inom somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård. Systemet med ett kommunalt betalningsansvar syftar till att ge kommunerna ett ekonomiskt incitament att snabbt ordna till lämpligt boende och omvårdnadsalternativ på hemorten efter det att patienten bedömts vara medicinskt färdigbehandlad inom länssjukvården. Betalningsansvarsutredningen, vars uppgift är att utvärdera effekterna av det kommunala betalningsansvaret och vid behov föreslå förändringar. En första bild av huvudmännens erfarenheter och betalningsansvarets funktion gavs i en delrapport som avlämnades i juni 1992. Huvudmännens uppfattning var då att reformen hade medverkat till en utveckling i önskad riktning, och att det ekonomiska styrinstrumentet hade fått starkt genomslag. Landstingsförbundets återkommande inventering av antalet medicinskt färdigbehandlade visade också att antalet i det närmaste halverades under första halvåret 1992. 60 % av kommunerna uppgav att de efter årsskiftet hade ökat resursinsatserna i eget boende eller byggt ut särskilda boendeformer. hade reducerat antalet platser inom somatisk akutsjukvård och/eller geriatrisk vård som en följd av reformen. Våren 1993 genomförs ytterligare en enkätundersökning, i vilken huvudmännen bl.a. får svara på frågor rörande ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av systemet med betalningsansvar. Betalningsansvarsutredningen beräknas avlämna sitt slutbetänkande i maj 1993. Så långt vi hittills har kunnat få kunskap om ÄDEL-reformen, och då särskilt om systemet med betalningsansvar, tycks syftet med reformen i denna del ha uppnåtts. Systemet syftade bl.a. till att ge samordningsvinster och effektivisera resursutnyttjandet och därigenom lägga grunden till en bättre äldreomsorg. Uppgifterna från Malmöhus län är kanske ett exempel på just sådana samordningsvinster. En viktig uppgift för Betalningsansvarsutredningen är nu att ge en bild av de ekonomiska effekterna i stort och effekterna för den enskilde. På vilket sätt har behoven av kommunala boendealternativ och omvårdnad faktiskt tillgodosetts, hur är de utformade, på vilket sätt sker vårdplanering, hur stort är den enskildes inflytande och hur stor är den enskildes valfrihet? Detta är några av de frågor som jag hoppas att vi skall kunna få svar på snart. Jag skall på basis av Betalningsansvarsutredningens arbete överväga om det finns anledning att vidta åtgärder inom området.
Herr talman! Socialministern talar mycket om vinsterna, och det var påståendet om vinst som fick mig att hoppa till när jag såg tidningsartikeln. ÄDEL-reformen ger vinst -- det låter ju väldigt positivt i dessa tider. Men samordningsvinsten skulle ju delvis komma av att vi fick en huvudman. Jag ser själv ett problem i det faktum att vi nu får allt fler huvudmän ute i kommunerna. Många kommuner väljer att privatisera eller att lägga ut dessa uppgifter på entreprenad. I stället för en huvudman är det nu flera olika som organiserar denna verksamhet. Det kan naturligtvis betraktas som valfrihet, men jag funderar litet grand över vilken meningen med vinsten var. Var det samhället som skulle göra en vinst, eller var det de äldre? Jag menar att ordet kvalitet har en väldigt stor betydelse i ÄDEL Jag tänker inte bara på det socialministern själv så ofta talat om, nämligen rätten till eget rum, utan också på att det bör finnas en god personaltäthet. Nu när kommunerna lägger ut denna verksamhet på olika huvudmän -- om jag får kalla det så -- handlar det om att konkurrera för att få leda verksamheten. Då konkurrerar man med lägre kostnader, och lägre kostnader innebär exempelvis sämre bemanning. Det är inte bra om de vinster man gjort genom ÄDEL-reformen försvinner i annan verksamhet i kommunerna. Människorna vill inte spara på områden som rör de äldre och barnen. Ändå drar kommunerna in på just dessa områden. Man sparar på äldreomsorg, och man sparar på barnomsorg. Ser Bengt Westerberg detta som ett problem?
Herr talman! Det artikeln i Kommun-Aktuellt handlar om är att det blev pengar över när kommunerna tog över ansvaret. Ett av syftena med ÄDEL-reformen, och det vi också trodde skulle bli resultatet av den, är att verksamheten skulle bli billigare i kommunerna än den var i landstingen. Vad detta förhoppningsvis visar, om vi skall tolka siffrorna, är att kommunerna kunde ge de färdigbehandlade patienterna bra boendealternativ till lägre kostnader än när landstingen hade ansvaret för dem. Nästa fråga gäller vad man skall göra om det nu blir 58 miljoner kronor över i dessa kommuner. Det framgår inte av artikeln. Det man säger där är närmast att en diskussion om hur pengarna skall användas nu förs ute i kommunerna. Det finns kommuner som har använt pengarna för att klara besparingsbeting, det finns kommuner som använder dem till ökade socialbidragskostnader och det finns kommuner som är beredda att satsa dem på att utveckla kvaliteten i barnomsorgen. Att avgöra vilka prioriteringar man skall göra ute i kommunen ligger helt inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Jag och Margareta Israelsson kan ha synpunkter på vilka prioriteringar man skall göra, men om vi skall ha någon kommunal självstyrelse får vi väl ändå överlåta åt kommunerna att avgöra hur de överblivna pengarna skall användas.
Herr talman! Man kan naturligtvis resonera som socialministern gör. Jag vill ändå hävda att det som ses som kommunernas pengar till viss del också är pensionärernas, eller de äldres, pengar. Det är synd om det är det faktum att man konkurrerar om att göra verksamheten så billig som möjligt som gör att man inte ser det så. De signaler som förs fram i denna artikel och på andra håll innebär att kommunerna söker billiga alternativ. Man sparar in på bemanningen. Man vill att patienter skall vara färdigbehandlade så snabbt som möjligt så att man får ut dem i billigare vårdformer. Visst ger detta en vinst, men var det på det sättet vi skulle få vinster?
Herr talman! Låt mig bara säga att jag tror att vi är helt överens om att vi måste eftersträva god kvalitet. Den goda kvaliteten skall vi alltid försöka nå till så låga kostnader som möjligt. Det ligger inte i någons intresse att vi driver upp kostnaderna. Vi behöver pengarna. Vi kan behöva dem för att klara ett hårt sparbeting, till socialbidrag, till äldreomsorg eller till någonting annat som är angeläget i kommunerna. Inte en krona som inte behövs skall läggas på den här verksamheten. Jag tolkar ändå artikeln så, att man har tjänat på att lägga ut ansvaret på kommunerna i stället för att låta det ligga kvar på landstingen. Det tycker jag är positivt. Sedan får vi se hur kommunerna utnyttjar de 58 miljoner kronorna.
Herr talman! Jag tycker ändå att någon måste ha ett ansvar för att kvaliteten är god. Man kan naturligtvis resonera som socialministern gör och säga att man skall göra verksamheten billigare om man kan göra det. Jo visst, men om man flyttar ut de äldre som behöver tillsyn i ett privat äldreboende där man konkurrerat genom att ha en sämre bemanning, är det de äldre som får betala vinsten genom att de får en sämre omvårdnad. Om vi skall spara ännu mer på verksamheten blir det ännu mindre personal och ännu mindre omsorg. Jag har en känsla av att målsättningen att ge alla eget rum hamnar allt längre bort.
Herr talman! Det finns, såvitt jag minns, ingenting som säger att detta förbilligande beror på att man har utnyttjat privata alternativ av låg kvalitet. Jag minns i varje fall inte att det fanns sådana uppgifter i artikeln. Det är bra att man använder enskilda alternativ men naturligtvis under förutsättning att de erbjuder en god kvalitet. Jag delar Margareta Israelssons uppfattning att man inte skall göra vinster genom att sänka kvaliteten för de äldre. Men kan man erbjuda bättre boendealternativ än att låta färdigbehandlade ligga kvar på en landstingsklinik är det utmärkt, speciellt om det dessutom blir pengar över.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att vi kan vara överens om detta. Men fortfarande tycker jag att någon bör föra denna grupps talan. De senildementa äldre utgör ingen större grupp, som kan föra sin egen talan. Socialministern har fört deras talan i många frågor. Det är viktigt att markera detta. Om vi i stället säger bravo, vilka fina samordningsvinster, spara på, då ger vi fel signaler till kommunerna och till de äldre.

Herr talman! Ulrica Messing har frågat civilminister Inger Davidson hur hon avser att bemöta de trender och problem som finns redovisade i rapporter och som visar att barn och ungdomar är de stora förlorarna i lågkonjunkturen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Anledning härtill är att civilministern och jag är överens om att de flesta problem som tas upp i denna fråga ligger inom mitt verksamhetsområde. Myndigheterna har genom en rad undersökningar samlat in uppgifter om besparingar och förändringar i verksamheter för barn och unga under 1992 och 1993. En slutredovisning av uppdraget skall avlämnas den 1 mars 1994. Socialstyrelsen är att få fram ett faktaunderlag när det gäller hur verksamheter för barn och unga påverkas av förändrade ekonomiska förutsättningar och av det omställnings och förnyelsearbete som nu bedrivs i kommunerna. Rapporten omfattar verksamheter inom barnomsorg, insatser för utsatta barn och ungdomar, avlösarservice och korttidsvård för funktionshindrade barn och ungdomar samt barnmiljö. I rapporten ges en allmän bild av situationen 1992, som visar att besparingarna inom verksamheter för barn och unga på de flesta håll gått att genomföra utan allvarliga försämringar av kvaliteten. Samtidigt med dessa besparingar genomförs i kommunerna omfattande organisationsförändringar, som syftar till ett mera samlat grepp över barn och ungdomsfrågorna. Det finns många goda erfarenheter av organisationsförändringar som har givit ekonomiska och andra samordningsvinster. På många håll finns dessutom uttalade politiska ambitioner att särskilt värna om barn med behov av särskilt stöd. Enligt Socialstyrelsens rapport ser man dock i många kommuner med oro på de besparingar som väntar under innevarande och följande år. Man anser det vara tveksamt om de kan genomföras utan att kvaliteten blir lidande. På sikt ökar risken för att nedskärningar i generella verksamheter leder till en allmänt sänkt kvalitet samt större utsatthet och ökade behov av särlösningar för vissa barn och ungdomar. Vissa grupper av barn behöver enligt rapporten särskilt uppmärksammas. Det gäller de yngsta barnen i barnomsorgen, där en allt större andel finns i större barngrupper med lägre personaltäthet än tidigare. Det gäller barn i 9--10-årsåldern, vilka riskerar att stå utanför skolbarnsomsorgen när de öppna fritidsverksamheterna minskar. Barn med behov av särskilt stöd samt invandrar och flyktingbarn är andra grupper som enligt rapporten riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Det rapporteras också om ökande skillnader i verksamheter och besparingar mellan olika kommuner och kommundelar. Situationen är särskilt oroande i storstadsområdena och förortskommunerna. Jag vill understryka att mycket av den oro som uttalats gäller framtiden. Det kan delvis vara naturligt att många i ett skede av stora förändringar och allmän ekonomisk nedgång känner både osäkerhet och oro. Det behöver inte innebära att denna alltid är befogad. I Socialstyrelsens uppdrag ligger att följa utvecklingen av de faktiska förändringarna under 1993 och återkomma med en slutrapport om ett år. Mycket av det förändringsarbete som nu sker är nödvändigt för att kommunerna skall kunna möta 90-talets utmaningar. Att säga nej till alla förändringar är att vägra se de problem som finns och som måste lösas. Förändringsarbete innebär med nödvändighet att man prövar nya lösningar. I många fall ger dessa omedelbart bättre resultat än de gamla. Men i andra fall kan de visa sig vara mindre ändamålsenliga och behöver korrigeras. Det viktiga är att noga följa utvecklingen och utvärdera verksamheterna. Detta förutsätter i många fall metodutveckling, t.ex. utveckling av kvalitetsmått. Arbetet härmed utgör i dag en väsentlig del av Socialstyrelsens verksamhet, också inom ramen för uppdraget att följa utvecklingen för barn och ungdom. Det blir en viktig uppgift för styrelsen att, när uppdraget slutrapporteras i början av nästa år, bedöma hur besparingar och omorganisationer har påverkat kvaliteten i tjänsterna och var det kan vara nödvändigt med särskilda insatser för att förhindra en eventuell kvalitetsförsämring. De problem som Socialstyrelsen så här långt har uppmärksammat är i regel inte generella och kan ofta inte lösas genom åtgärder på den statliga nivån. Socialstyrelsens rapport blir därför ett viktigt underlag för bedömningar och planering i vissa kommuner och landsting. Åtgärder för att mildra effekterna för barn och ungdomar av förändringsarbetet kan säkert på sina håll vara motiverade redan i det korta perspektivet. Det är en uppgift i första hand för de berörda kommunerna och landstingen. Jag kan dock försäkra att jag noga kommer att följa utvecklingen och ta de initiativ som kan vara motiverade.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Att all verksamhet skall vara öppen och våga ta på sig förnyelse och förändring håller jag med om. Det är ingenting konstigt. Hela samhället befinner sig i en ständig förändringsprocess. Det ställer andra och ibland helt nya krav på olika verksamheter. Jag tycker att det är bra att det finns dialektik i samhället. De problem som jag vill lyfta fram beror inte bara på de nödvändiga förändringar som faktiskt sker runt omkring oss utan framför allt på påtvingade förändringar. Vi vet att barn och ungdomar innebär stora kostnader för kommunerna och att barnomsorg och utbildning kostar pengar. När besparingskraven på kommunerna ökar eller när de ekonomiska medlen minskar, säger det sig självt att många av de besparingar som sker görs just beträffande barn och ungdomar. Den undersökning som SKTF har gjort i 20 av landets kommuner visar enhetligt att alla kommuner har haft större barngrupper inom barnomsorgen och större skolklasser och har försökt banta administrationen. Man anställer färre eller t.o.m. inga vikarier i undervisningen. Man minskar stöd och specialhjälp. Man drar ned på lokalvården. Man inför måltidsavgifter, och man höjer den egna taxan för barnomsorgen. Man stänger de öppna förskolorna. Detta vet vi. Det hävdas ibland att det går att rationalisera utan kvalitetsförsämringar. Det tröstar mig till en viss gräns. Men i huvudparten av dessa kommuner har man liksom passerat denna smärtgräns för länge sedan. Nu går det inte längre att bevara kvaliteten på omsorgen. Det tycker jag är allvarligt. Vi måste diskutera vad detta innebär för framtiden. Vi vet att det finns barn som har föräldrar, som kommer att ordna omsorgen själva. Det finns alltid barn som kommer att klara sig. Men vad händer med de barn som inte har föräldrar med den möjligheten? Vem skall ta hand om de barnen, om de inte har någon som talar för dem? Jag tror att Socialstyrelsens rapport i mångt och mycket kan vara bra. Men den löper under 1992 delvis och 1993 och redovisas 1994. Det är långt dit.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det finns en risk för att besparingar, rationaliseringar och strukturförändringar kan gå ut över grupper som har ett stort behöv av stöd. Därför har regeringen givit Socialstyrelsen detta uppdrag på mitt initiativ. Jag tycker att den rapport som vi nu har fått är ett första bra underlag. Det är emellertid viktigt att betona att det man nu säger är att de besparingar som har skett under 1992 -- alltså de besparingar som man kan konstatera effekterna av -- inte har gått ut över kvaliteten. I många kommuner och landsting har man sagt att just de utsatta barnen och ungdomarna skall särskilt skyddas i besparingstider. Jag tycker att det är utmärkt att man har gjort den prioriteringen. Sedan får vi se om den oro och osäkerhet som finns inför 1993 kommer att manifesteras i försämringar, eller om man också då kan lösa problemen bra och göra de rätta prioriteringarna. Jag vill för ett ögonblick knyta an till SKTF rapporten. Jag blev också oroad över det som framgick av den rapporten. Jag har bett medarbetare att ringa runt och ta reda på en del fakta. Det har då visat sig att det finns en del saker som inte är korrekta i den rapporten. Jag berättade i en tidigare frågedebatt i riksdagen att bl.a. uppgifter om att man inte avsätter resurser till barn med särskilda behov här i Stockholm är felaktiga. Det har tyvärr varit omöjligt för de ansvariga politikerna att få in en dementi i Dagens Nyheter på den punkten. Det fanns alltså felaktiga uppgifter i rapporten och i den artikel som Sture Nordh skrev i Dagens Nyheter. Jag tycker också att det finns anledning att följa utvecklingen noga. Det kan bli anledning för statsmakterna att ta särskilda initiativ. Därför följer vi utvecklingen månad för månad och har fortlöpande kontakter med Socialstyrelsen i dessa frågor. För dagen ser jag inte någon anledning för staten att ingripa. Däremot tycker jag att det finns anledning för en del kommuner att fundera på om de har gjort de rätta prioriteringarna.
Herr talman! Jag är övertygad om att det finns anledning för många kommuner att fundera över om de har gjort de rätta prioriteringarna. Jag tycker att många kommuner har haft bra ambitioner i sitt budgetarbete. Men verkligheten efter några månader visar sig i mångt och mycket vara en annan. Visst sker det besparingar när det gäller barn och ungdomar. Visst blir det neddragningar på barnoch ungdomsverksamheten. Det gäller barnomsorgen, skolan och fritiden.
Det har uppstått en olägenhet med det engångsbidrag som skall utgå för att kompensera ensamstående föräldrar för skattereformen. Det var tänkt att de skulle få ut 1 800 kr. Alla som har rätt att få bidraget har inte kunnat ansöka om detta eftersom de inte nåtts av någon information. Ofta är det just de personer som är i störst behov av pengarna; nyskilda och ensamstående som har ekonomiska problem.
Man har inte råd med de ''extra'' resurser som har funnits tidigare. Det är svårt att sätta en prislapp på den typen av verksamhet. Det går inte alltid att sätta en prislapp på livskvalitet. Jag är övertygad om att resultatet av de besparingar som görs nu kommer att visa sig om några år.
Det behövs en förändring av systemet för nu måste många ensamstående föräldrar överklaga till länsrätterna. Avser regeringen att komma med förslag som underlättar för de grupper som har missat informationen om ensamförälderstödet att på ett enklare sätt än att överklaga få sin kompensation?
När de barn och ungdomar som passerar barnomsorgen, grundskolan och gymnasieskolan i dag kommer ut i arbetslivet och vuxenvärlden, kommer de kanske inte att ha den ryggsäck de skulle behöva, dvs. är så rustade som vi önskar eftersom vi har sparat på framtiden. Jag tror att det är fel att göra sådana besparingar.
Kronans fall riskerar att fortsätta att försämra situationen för många små och medelstora företag. Enligt finansiella bedömare är förtroendet för den svenska kronan nu sviktande.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om regeringen avser att komma med förslag som underlättar för de grupper som har missat informationen om ensamförälderstödet att på ett enklare sätt än att överklaga få sin kompensation. tillsänts ansökningsblanketter.

Information har vidare lämnats via Anslagstavlan, annonser och affischer. Som jag nämnt var avsikten att bidraget skulle utgå för åren 1991--1993. Avsikten var från början att ett belopp som motsvarade kompensationen därefter skulle komma ensamföräldrarna till del genom det nya ensamförälderstöd som förbereddes i Socialdepartementet. Något förslag om ett sådant nytt ensamförälderstöd har dock inte lämnats till riksdagen. I stället har regeringen i propositionen om administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m. föreslagit riksdagen att det särskilda bidraget avvecklas och att de medel som frigörs i stället används till förbättringar av bostadsbidragen. Rent tekniskt föreslås detta ske genom att bidragsförskott eller underhållsbidrag inte längre behöver räknas in i den bidragsgrundande inkomsten.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag har fått erfara från de människor som har hört av sig till mig att det finns en del hakar när det gäller utbetalningen av ensamförälderstödet. Det första problemet är att den som missat att söka bidraget första gången det var möjligt inte har fått någon ytterligare information. Det andra problemet är att föräldrar som har skilt sig sedan första ansökningstillfället inte heller har fått information. Det tredje problemet utgörs av ett föräldrapar som har delad vårdnad. Barnet bor halva tiden hos vardera föräldern, och barnet är naturligtvis folkbokförd hos den ena föräldern. Den ena föräldern är omgift. Då får ingen av föräldrarna någon information. Det fjärde problemet utgörs av om barnet stadigvarande har bytt hemvist sedan första ansökningstillfället. Det är många som har hört av sig och undrat om det inte finns någon annan väg att gå än att överklaga till länsrätten. Nu har jag av tidsbrist inte hunnit ta reda på hur många överklaganden som har gått till länsrätterna och inte heller utfallet av deras bedömningar. Det finns alltså två huvudproblem. Det ena är att man faktiskt inte har tillfälle att söka det bidrag man skulle vara berättigad till. Det andra problemet är delad vårdnad. Den ena föräldern kan få både bostadsbidrag och ensamförälderbidrag, trots att barnet bor halva tiden hos den andra föräldern.
Herr talman! Det är riktigt att den riktade informationen har gått till vissa grupper som var någorlunda lätta att indentifiera. Ett av skälen till det var att det var meningslöst att skicka ut informationen till alla familjer som har barn. Det var endast vissa grupper som var berörda. Det fanns också en medvetenhet om att det kunde finnas personer eller hushåll som inte nåddes av den direkta informationen. Därför har Riksförsäkringsverket också ägnat sig åt att ge ut allmän information, t.ex. via Anslagstavlan eller annonsering. Det är naturligtvis beklagligt om en del personer har missat denna information. Men jag har svårt att se att Riksförsäkringsverket hade kunnat göra så mycket större informationsinsatser än de som har gjorts för att uppmärksamma människor om möjligheterna att få bidrag.
Herr talman! En möjlighet är ju faktiskt att gå in och titta på vilka som borde ha sökt bidraget men som inte har gjort det. Jag ringde i dag och pratade med Försäkringskassan i Stockholm. Man ansåg där att i det exempel jag tog upp -- dvs. att barnet bor halva tiden hos den ena föräldern som är omgift och halva tiden hos den andra föräldern -- att den andra föräldern inte skulle få något bidrag. Den föräldern överklagade och fick sedan bidraget. Länsrätten gjorde alltså en annan bedömning. Det står i informationen att ''hemmavarande barn är ett barn som stadigvarande vistas hos dig. En omständighet som talar för detta är att barnet är folkbokfört hos dig.'' Det står alltså inte att barnet måste vara folkbokfört. Men här råder tydligen olika bedömningar på olika försäkringskassor.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om regeringen förbereder en proposition i vår om införande av vårdnadsbidrag. Jag besvarade den 9 februari en likalydande fråga av Eva Johansson. Jag konstaterade därvid att regeringen i budgetpropositionen aviserade att ett förslag till vårdnadsbidrag kommer att läggas fram när de samhällsekonomiska förutsättningarna så medger, samt att det inte var möjligt att precisera tidpunkten för när ett sådant förslag kan läggas fram. Svaret är detsamma nu som då. februari i år aviserade jag att regeringen senare i vår kommer att presentera ett förslag till en utvidgad lagreglering av kommunernas ansvar på barnomsorgsområdet. Jag räknar med att i det sammanhanget närmare kunna redovisa hur regeringen kommer att gå vidare med frågan om vårdnadsbidraget, bl.a. hur ett vårdnadsbidrag enligt regeringens uppfattning bör utformas.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag förstår att Bengt Westerberg har det ganska svettigt just nu när det gäller att hålla reda på vad olika regeringskolleger vill att han skall göra på området. Först var det Alf Svensson och Olof Johansson som krävde vårdnadsbidrag. Det föranledde min första fråga. Jag fick så småningom ett mycket bra och rakt svar för en månad sedan. Något sådant förslag förbereddes inte i Socialdepartementet, och det var jag glad över. Det skulle i så fall ha varit fråga om en total omläggning av familjepolitiken i Sverige. Sedan dröjde det bara några dagar innan Carl Bildt, som ju ändå är regeringschef, anslöt sig till dem som driver att en proposition om ett vårdnadsbidrag skall läggas fram redan nu. Ett vårdnadsbidrag bör införas den 1 januari 1994, sade han i Ekot en morgon, för att det skall vara klart till nästa val. Därför, sade han, bör förslag läggas fram allra senast i höst men helst nu i vår. Detta får mig att fundera om man förhandlar inom regeringen om en barnomsorgslag mot ett vårdnadsbidrag. Hur ser man i så fall på finansieringsmöjligheterna? Båda dessa saker kostar ju pengar oberoende av vad som en del av regeringskollegerna nu försöker göra gällande. Det finns i varje fall en närstående finansminister som brukar säga att sådana pengar inte finns. I svaret säger Bengt Westerberg att han i vår skall redovisa bl.a. hur ett vårdnadsbidrag enligt regeringens uppfattning bör utformas. Betyder detta, Bengt Westerberg, att det enbart kommer att ske en sådan redovisning, eller kommer det också ett förslag i vår om att införa vårdnadsbidrag?
Herr talman! Jag kan i dag inte säga exakt vad som kommer att stå i propositionen. Vi har inte kommit så långt i arbetet. Låt mig erinra om den debatt Eva Johansson och jag hade här i kammaren för några veckor sedan. Eva Johansson viftade då med en tidningsartikel och påstod att Alf Svensson skulle ha funnit att det i regeringen inte fanns något motstånd mot att skära ned bidragen till kommunerna eller urholka föräldraförsäkringen för att på det sättet betala ett vårdnadsbidrag. Det visade sig vid närmare kontroll, som vi gjorde tillsammans, att några sådana påståenden inte fanns i den artikeln. Det kan säkert finnas olika bedömningar i regeringen likaväl som utanför regeringen om när det samhällsekonomiska utrymmet för ett vårdnadsbidrag finns. Vi får se vad våra diskussioner på den punkten leder fram till. För min personliga del tror jag att vi med det stora budgetunderskott som vi nu har blir tvingade att vänta ett tag med att genomföra denna i och för sig mycket angelägna reform.
Herr talman! Jag vill be socialministern om samma sak som jag bad om sist: Berätta detta för regeringskollegerna, och tala också om det för regeringschefen. Det kan inte vara alldeles utan betydelse att landets statsminister ger sig ut och säger att en proposition bör läggas fram i vår och att reformen bör vara färdig att träda i kraft den 1 januari 1994. Det borde i varje fall inte råda några som helst tvivel om att det var detta som sades. Det finns heller inga tvivel om att det i de finansieringsdiskussioner som Alf Svensson förde var just föräldraförsäkringen och stödet till barnomsorgen -- även om det nu inte utformas som ett direkt stöd till barnomsorgen -- som förespeglade honom som finansieringskälla för ett vårdnadsbidrag. Är det inte fallet, skulle jag vilja se den finansieringskälla som socialministern kan förmå finansministern att plocka fram. Jag vill upprepa min fråga. Innebär svaren ett förtäckt hot om att det kommer ett förslag om vårdnadsbidrag i vår?
Herr talman! Svaren är inga förtäckta hot. Jag tycker precis som mina kolleger i regeringen, både Carl Bildt och Alf Svensson, att det är angeläget att vi får ett vårdnadsbidrag. Hela regeringen har kollektivt sagt att det skall genomföras när de samhällsekonomiska förutsättningarna finns. När regeringen finner att de förutsättningarna finns kommer vi att presentera ett förslag. Jag kan i dag inte säga när den tidpunkten har infunnit sig. Det är litet magstarkt när Eva Johansson säger sig veta vad som förespeglar Alf Svensson när det gäller finansieringen. Det är viktigare att i så fall lyssna till vad han säger. Här citerade Eva Johansson fel från den dagstidningsartikel som förekom i vår tidigare diskussion. Av de senaste dagarnas rapportering har framgått att Alf Svensson och kds möjligen hoppas att ett vårdnadsbidrag inte skall kosta någonting alls. Det tror jag möjligen är en allför optimistisk uppfattning. Det är detta som man sett som ''finansieringen'', och inte några nedskärningar i föräldraförsäkringen eller i bidragen till kommunerna.
Herr talman! Jag hade hoppats på att också Bengt Westerberg skulle se det hot mot jämställdheten som ett vårdnadsbidrag i denna tappning innebär. En utökad föräldraförsäkring, som ger möjligheter för alla föräldrar att få ökad tid med sina barn, skulle jag hälsa med stor tillfredsställelse när de samhällsekonomiska möjligheterna till detta infinner sig. Men ett vårdnadsbidrag på kanske ett par tusen kronor i månaden, som nu diskuteras i debatten, går inte att leva på. Införs detta bidrag betyder det ingenting annat än att man flyttar över resurser från andra familjepolitiska insatser till ett vårdnadsbidrag som ingen kan leva på. I värsta fall betyder det att kvinnorna, de som har de lägsta lönerna, skall bära bördan av vårdnadsbidraget. Det är kvinnorna som skall avstå från sin rätt till arbete. Jag hade hoppats att jämställdhetsministern skulle vara litet mer intresserad av denna fråga, som stod i en tidning: Vad sägs i jämställdhetsfrågorna den 9 mars?
Herr talman! Jag är mycket intresserad av det, speciellt som det är den 9 mars i dag. Mitt besked är, att det vårdnadsbidrag som vi har diskuterat i regeringen inte är något hot mot jämställdheten. Ett vårdnadsbidrag på den nivå som vi har talat om -- ungefär 20 000 kr per år för barn mellan ett och tre års ålder, dvs. under två årskullar -- är inte något hot mot jämställdheten. Däremot kan det vara ett välkommet ekonomiskt bidrag till de familjer som av andra skäl tycker att en av föräldrarna, oftast mamman, skall vara hemma. Men något hot mot jämställdheten kan jag inte se i detta förslag. Vi får återkomma till sakfrågan så småningom. I dag handlar det enbart om huruvida det skall komma ett förslag i vår. Där har jag gett Eva Johansson de besked som finns att ge.
Herr talman! Jag kan då bara konstatera att det besked som jag fick senast, att något förberedelsearbete i Socialdepartementet om ett införande av ett vårdnadsbidrag inte förkommer, inte gäller längre. Nu har tydligen Socialdepartementet efter de senaste veckornas turbulens i denna fråga sett sig nödsakat att börja arbeta med detta. Jag tycker att det är ett bakslag för jämställdheten. Det är ett bakslag för alla de människor som har trott att vi skulle utforma en familjepolitik i detta land som gör att det också för kvinnorna går att förena föräldraskap med rätten till arbete. Detta var en av de punkter som oroade väldigt många kvinnor nu i helgen i samband med alla de aktiviteter som försiggick i anledning av den internationella kvinnodagen. Jag tycker att landets jämställdhetsminister har anledning att lyssna mycket noga till den kvinnoopinionen.
Herr talman! Jag lyssnar oavbrutet till den opinionen.
Socialministern har nyligen i kammaren meddelat att en barnomsorgslag avses att presenteras under våren. Eftersom kanske 50 000 barn lär stå i kö till kommunal barnomsorg torde en barnomsorgslag medföra ansenliga kostnader för kommunerna. Har socialministern några beräkningar att presentera när det gäller kostnader för en barnomsorgslag och idéer hur den skall finansieras?
Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården har frågat mig om jag har några beräkningar att presentera när det gäller kostnader för en barnomsorgslag och om jag har idéer om hur den skall finansieras. Dan Ericsson konstaterar i sin fråga att kanske 50 000 barn lär stå i kö till kommunal barnomsorg. Min bedömning är att det är en klar överskattning. Våra beräkningar ger vid handen att efterfrågan på platser sannolikt understiger 10 000 och att den i rådande konjunkturläge snarast är ännu lägre. Jag vill erinra om att riksdagen redan 1985 regeringens budgetproposition redovisades att frågan om en utvidgad lagreglering av kommunernas ansvar på barnomsorgsområdet är under beredning. Detta sker med beaktande av de samhällsekonomiska effekterna. Regeringen kommer senare i vår att presentera ett förslag till en sådan lagreglering. Då kommer kostnads och finansieringsfrågorna att behandlas.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Med anknytning till den förra debatten tycker jag att det är positivt att ett vårdlöneförslag nu uppenbarligen är på gång. Den frågan har också beröringspunkter till min fråga om socialministerns funderingar om en barnomsorgslag. Så sent som i november förra året uppgav Kommunförbundet att en lagreglering skulle innebära ett finansieringsbehov motsvarande över 50 000 platser, vilket innebär över 4 miljarder kronor. Detta bekräftar SCB:s stora barnomsorgsundersökning för år 1992. Hur kan då socialministern i dag, några månader senare, tala om 10 000 platser och påstå att det i rådande konjunkturläge snarast är ett lägre antal? Vad menar ministern? Är det fråga om en konjunkturanpassad barnomsorg? Jag anser det förvånande att socialministern räknar med en hög arbetslöshet för en långsiktig minskning av behovet av barnomsorg. Det är ju många kvinnor bland de arbetslösa, och det skulle avlasta den kommunala barnomsorgen. Jag vill i detta sammanhang understryka att föräldrarna skall ha valfrihet. Det är nu hög tid att ekonomiska förutsättningar ges för att föräldrar skall kunna välja barnomsorgsform för sina barn. Det kan gälla egen omsorg i hemmet, dagis, familjedaghem eller vad man tror är det bästa för barnet. Eftersom socialministern för drygt en vecka sedan just här i kammaren efterlyste kds synpunkter på dagis, vill jag säga att det väsentliga måste vara att vi har en bra kvalitet på den barnomsorg som erbjuds. Detta verkar jag för i kommunpolitiken och i den kommundel där jag har det politiska ansvaret. Jag hoppas att det inte är tankar om försämrad kvalitet i barnomsorgen som ligger bakom uppgiften om ett behov på 10 000 platser. I sitt svar har socialministern egentligen inte svarat på mina frågor. Därför vill jag slutligen ställa en fråga. När det gäller en reform, t.ex. vårdlön eller vårdnadsbidrag, där det finns olika uppfattningar om kostnaden har socialministern fram till alldeles nyss sagt nej. Men när det sedan gäller frågan om en barnomsorgslag kan ministern uppenbarligen utlova en sådan utan att, vad jag har sett, bemöda sig om att göra ekonomiska beräkningar eller undersöka vilka konsekvenser i övrigt en sådan lag kan få. Varför frångår Bengt Westerberg principen att verkligen ha fakta på bordet innan han går ut med sådana förslag?
Herr talman! När det gäller detta att gå ut med förslag utan att ha några principer eller fakta på bordet, är det fler som syndar på nåden, om nu detta skulle vara en synd. Något vårdlöneförslag är över huvud taget inte aktuellt. Det kommer vi inte ens att resonera om i den aktuella propositionen. Det är ett kds-förslag som regeringen inte på något sätt står bakom. När det gäller frågan om hur stor efterfrågan på barnomsorg är, har det tillkommit 27 000 platser under 1992. Det har naturligtvis påverkat situationen. Våra beräkningar bygger på den senaste barnomsorgsundersökningen som presenterades förra våren. Med utgångspunkt i den och med kunskaper om hur mycket som har tillkommit under året som gick, menar vi att i en normal konjunktursituation skulle vi ha ett behov på ytterligare upp till 10 000 platser. Nu under lågkonjunkturen är behovet mindre. Men det är alldeles riktigt att när tiderna blir bättre kommer efterfrågan att öka. Då behöver vi dessa dagisplatser. Jag håller inte med Dan Ericsson om att föräldrar inte har valfrihet. Det är klart att föräldrar har valfrihet i dag. Vem som helst kan välja att stanna hemma, men naturligtvis innebär det vissa ekonomiska uppoffringar. Tanken med ett vårdnadsbidrag är att de ekonomiska uppoffringarna skall bli något mindre. Det kan vi uppnå med ett vårdnadsbidrag, inte några andra avgörande mål. När det gäller detta med kostnader för barnomsorgen, tillhör de kommuner som har en sämre utbyggd barnomsorg nästan alltid vinnarna med den reform i skatteutjämningssystemet som vi har genomfört. Det beror på att tidigare gav vi direkta bidrag till ett antal kommuner för barnomsorg. De kommuner som hade en väl utbyggd barnomsorg har i dag förlorat en del. De som hade en dåligt utbyggd barnomsorg har tjänat på den här omfördelningen. Man kan säga att de redan på förhand fått kompensation för det krav på utbyggnad som kommer att ställas på dessa kommuner med den nya lagen.
Herr talman! Bengt Westerberg säger att det inte handlar om ett vårdlöneförslag. Det är egentligen en semantisk fråga om vi kallar det vårdlön eller vårdnadsbidrag. Frågan är vad det egentligen innebär. Det handlar ju om ett bidrag som skall gå ut till alla småbarnsföräldrar. Därmed skall de få större möjligheter att själv välja barnomsorgsform. Bengt Westerberg säger att det inte finns några arbetsmarknadsskäl eller konjunkturskäl. Om inte jag minns fel sade Bengt Westerberg tidigare i debatten här i riksdagen att just arbetslösas och föräldraledigas barn som behöver barnomsorg skall inkluderas i barnomsorgslagen. Det strider litet mot den uppgift som lämnades nu. Jag har ytterligare en fråga som handlar om valfrihet och full behovstäckning. De som verkligen vill vårda barn hemma har inte den valfriheten i dag, trots att undersökning efter undersökning visar att de skall få detta. Varför inte börja i rätt ände då och och inte börja med denna barnomsorgslag? Varför inte skapa förutsättningar för småbarnsföräldrar att göra detta val? Det handlar ändå om ett vårdnadsbidrag.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är litet märkligt att använda begreppet lön när vi talar om ett bidrag i storleksordningen 2 000--2 500 kronor i månaden. De kvinnor som har lön bör ha mera betalt än så. Det är min grundläggande utgångspunkt. Däremot kan det vara mycket rimligt med ett bidrag för att hjälpa upp ekonomin för dessa familjer, liksom vi i dag redan har ett bostadsbidrag som till mycket stor del går just till dessa familjer som ett slags vårdnadsbidrag. Dan Ericsson säger, vilket är alldeles riktigt, att jag tycker att barn till arbetslösa föräldrar skall få fortsätta att gå på dagis åtminstone någon del av dagen. Det hindrar inte att det är många arbetslösa föräldrar som gärna behåller sina barn hemma. Det finns också föräldrar som inte kommer ut i arbete på grund av arbetslösheten. Därför leder arbetslösheten till en något mindre efterfrågan. Men vi är helt överens om att vi skall planera barnomsorgen för bättre ekonomiska tider och inte för den situation som vi har nu. Det kommer att krävas en viss utbyggnad framöver, men den är inte så stor som Dan Ericsson tror. Jag tycker att föräldrar har valfrihet. Man kan inte säga att den som väljer att stanna hemma och se efter sitt eget barn...
Herr talman! Socialministern får gärna fullfölja vad han tänkte säga om valfriheten i sitt nästa inlägg. Jag tycker det är väsentligt att få veta inställningen där. Skall vi i första hand arbeta för en ökad valfrihet eller är det någon form av tvingande barnomsorgslag som skall cementera det system som finns i dag? Låt mig sedan återvända till min fråga om kostnaden och finansieringen för barnomsorgslagen. Vi har olika uppfattningar om hur många som kan finnas i den s.k. kön. SCB har en uppfattning om 50 000 barn, Kommunförbundet hade i november en uppfattning om 50 000 och Bengt Westerberg säger 10 000 och att det kanske kan vara lägre. Här skiljer det sig. Men dessa 10 000 platser måste också kosta pengar. Hur har socialministern tänkt sig att finansiera detta?
Herr talman! Låt mig ta den sista frågan först. De kommuner som har haft ett litet barnomsorgsbidrag tidigare, vilket ofta beror på att de har en dålig behovstäckning, har fått mer pengar redan i skatteutjämningsreformen. De har alltså fått kompensation från statsmakterna för att bättre kunna uppfylla målet om full behovstäckning i barnomsorgen. Jag menar att det inte behövs några ytterligare tillskott till den gruppen. Det är inte rimligt att säga att valfrihet skall innebära att oavsett vilket alternativ man väljer skall det bli samma ekonomiska utfall. Det är rimligt att det lönar sig att arbeta också för småbarnsföräldrar. Vi är möjligen överens om att det är rimligt att ge ett ytterligare tillskott, utöver det bostadsbidrag som vi redan har och som är en form av vårdnadsbidrag, till de familjer som föredrar att den ena föräldern, vanligen mamman, är hemma. Det målet skall vi arbeta mot. Så fort de samhällsekonomiska förutsättningarna finns skall vi genomföra ett sådant förslag. Men det är någonting annat än det vårdlöneförslag som kds har talat om.
Herr talman! Socialministern talar här om en omfördelning mellan kommunerna. Socialministern kan väl ändå inte mena allvar? Skall de kommuner som lagt upp sin kommunalpolitik utifrån att skapa olika alternativa lösningar för barnomsorgen och kanske undanröjt kön, men som för den skull inte har institutioner, bestraffas för att de klarar det på ett bra sätt? Jag hoppas att jag uppfattade ministern fel på den punkten. Som jag sade inledningsvis är jag kommunalt engagerad och sitter mitt uppe i detta. Jag beställer barnomsorg efter det behov som finns. I den debatt som nu förs använder man detta emot mig. Varje barnstuga skall i stort sett finnas kvar oavsett behov och annat för nu kommer det en barnomsorgslag som skall tvinga politikerna att verkligen bevara just dessa ställen. Det är den osäkerheten som börjar sprida sig, inte minst hos kommunpolitiker. Innebär detta att vi skall få en lagstiftning som tvingar oss att cementera den barnomsorg som en gång har byggts upp?
Herr talman! Jag tror att en del av missförstånden i den här debatten beror på de illvilliga tolkningar som ibland förekommer. Det har naturligtvis aldrig varit aktuellt att vi skulle stifta en lag som innebär att kommunerna skulle vara nödgade att behålla varje barnstuga oavsett behovet. Har Dan Ericsson en enda sekund levt i den föreställningen hade det varit mycket lätt ta reda på fakta genom att telefonera till mig eller fråga någon av kollegerna i regeringen. Det är självfallet inte syftet. Sedan undrar Dan Ericsson om vi skall cementera en situation som gäller. Jag vet inte vad Dan Ericsson menar med att cementera situationen, men vi skall se till att vi har en barnomsorg av hög kvalitet och att det finns barnomsorg för de föräldrar som vill ha det i Sverige. Det är vår ambition. Vi tror att det krävs ett lagstöd för att vi skall kunna säkerställa att det finns barnomsorg för alla som efterfrågar detta. Det är därför regeringen kommer att lägga fram detta förslag om några månader.
Herr talman! Bengt Westerberg säger att det är illvilliga rykten. Det är möjligt. Jag bara refererade den debatt som finns ute i verkligheten och som jag har att hantera som ansvarig kommunalpolitiker när jag skall försöka skapa en bra barnomsorg, och inte minst se till att vi har en bra kvalitet på de institutioner vi har. Då måste vi ha en bra personaltäthet. Det är just osäkerheten kring det här förslaget som sprider sig. Vi har ännu inte sett några som helst ekonomiska beräkningar eller någon konsekvensanalys över vad detta verkligen innebär. Det hade varit bra om vi hade kunnat få något besked på den punkten. Men det får vi uppenbarligen inte här i dag. För att sedan kommentera det sista om att cementera nuvarande situation, är det ju detta man gör om man inte skapar valfrihet genom en vårdlön eller ett vårdnadsbidrag, som regeringen planerar att lägga fram. Får vi inte den valmöjligheten, då har vi bara den kommunala barnomsorgen i nuvarande form. Det är därför det är så angeläget att få fram det här vårdnadsbidraget.
Herr talman! Det sker nu väldigt mycket inom barnomsorgen. Det är inte sant att vi, som Dan Ericsson säger, ''bara'' har den kommunala barnomsorgen. Tvärtom har vi under fjolåret sett en tillväxt av enskilda alternativ i en omfattning som aldrig tidigare. En mycket stor andel av de tillkommande 27 000 platserna finns just inom enskilda alternativ. Det växer alltså fram en mångfald på detta område, något jag ser mycket positivt på. Ett annat syfte med den lag vi nu planerar är just att säkerställa att kommunerna inte drar in bidrag till enskilda alternativ utan att vi faktiskt kan få en mångfald och därmed ökad valfrihet för föräldrarna. Så småningom skall vi också se till att det blir ett vårdnadsbidrag.

Herr talman! Robert Jousma har frågat mig vad jag tänker göra åt att man enligt socialtjänstlagen har rätt att söka socialbidrag i en kommun utan att man är svensk medborgare, bosatt eller mantalsskriven i kommunen i fråga. Kommunen har enligt 3 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. En biståndsprövning enligt 6 § omfattar alltid ett ställningstagande till frågan om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Frågan gäller i vad mån den biståndssökande själv, annan person eller någon annan huvudman kan tillgodose behovet. Kommittén om översyn av socialtjänstlagen har fått i uppdrag att överväga möjligheterna att bättre precisera socialtjänstlagens regler om rätten till bistånd. Kommittén kommer inom kort med ett delbetänkande, som bl.a. behandlar vistelsebegreppet och kommunens yttersta ansvar. Betänkandet kommer att remissbehandlas på vanligt sätt. Frågeställarens önskemål om initiativ är således redan tillgodosett.
Herr talman! Statsrådet Westerberg! Att jag har ställt den här frågan beror närmast på en artikel i Svenska Dagbladet den 26 februari. Där skriver man om en finsk kvinna, som helt plötsligt dök upp i Tyresö kommun utanför Stockholm. Hon hade tydligen också sju barn med sig. Kvinnan har naturligtvis, som alla andra nordiska medborgare, rätt att flytta fritt mellan länderna. Men samtidigt har vi i det här landet någonting som heter utlänningslagen. Svenska myndigheter kan naturligtvis inte förhindra människor att söka bidrag, men däremot kan polisen enligt utlänningslagen avvisa dem som inte verkar ha tillräckligt med pengar när de anländer till Sverige. Då frågar jag mig: Måste polisen avvisa dessa människor vid färjeläget eller på flygplatsen? Kan man inte genom kommunens försorg ordna med avvisning när de här människorna dyker upp? I det här fallet uppger kvinnan själv att hon flyttat till Sverige för att vi har bättre bidrag här. Jag själv är en livlig förespråkare för nordiskt samarbete, i försvarssammanhang, näringspolitiskt och i olika andra sammanhang, men jag tycker inte att Sverige som det ser ut i dag på något ensidigt sätt har råd att importera socialfall med eller mot myndigheternas bättre vetande. Vad säger statsrådet om den problematiken?
Herr talman! Bakgrunden till den här situationen är det avtal som finns mellan de nordiska länderna sedan 1954 och som innebär att människor kan röra sig fritt över gränserna. Vi har också särskilda avtal på det sociala området, som garanterar att man får samma rättigheter som medborgarna i det land man flyttar till ifall man kommer från ett annat nordiskt land. Det jag tycker man kan reagera emot är om det skulle visa sig att den kommun kvinnan kommer ifrån hade rekommenderat henne att flytta till Sverige. I så fall handlar det om en aktiv export av sociala problem till ett nordiskt grannland, och det skulle inte vara acceptabelt. Nu har vi inga indikationer på att det är så. Att medborgare från t.ex. Finland kommer till Sverige och delvis blir mottagare av sociala insatser här är inget nytt problem. Det här är inte första gången det inträffar. Vi har t.ex. många s.k. fyllegubbar, personer med alkoholproblem, som varje år tar båten över och vistas här under sommmaren och dyker upp på de olika härbärgena i Sverige. Problemet är alltså väl känt, och vi diskuterar fortlöpande i olika samarbetsorgan mellan Sverige och Finland hur vi skall möta de här sociala problemen. Dit hör naturligtvis också det sociala problem som den här kvinnan och hennes familj kan anses utgöra.
Herr talman! I sådana fall finns det alltså inga belägg för sådana påståenden som på senare tid ofta har dykt upp i diskussioner kring dessa frågor, nämligen att de här människorna exporteras till Sverige med hjälp av finska myndigheter? Jag kan inte på något vis vidimera sanningshalten i tidningsartikeln, men jag utgår från att Svenska Dagbladet har undersökt saken rätt ordentligt. Enligt tidningen har den här kvinnan t.o.m. fått flyttbidrag, trots att hennes sociala situation var väl känd hos myndigheterna i Finland. Hon har tydligen flyttat runt mellan fem--sex--sju kommuner. Man skulle därför nästan kunna tro att det här var en medveten gärning, som de finska myndigheterna genomförde för att bli av med ett problem.
Herr talman! Om det är på det sättet -- jag har inga belägg för det, utan jag säger det bara som ett hypotetiskt antagande -- då finns det naturligtvis anledning för oss att ta upp saken med de finska myndigheterna. Jag tror också att de finska myndigheterna själva är ganska angelägna om att försöka ta reda på de närmare omständigheterna i detta fall. För den goda grannsämjans skull är det klart att vi inte önskar den här typen av komplikationer, som ofta skapar bristande förståelse för det nordiska samarbetet hos en bred allmänhet. Men vi har alltså inga belägg för att det är så att kvinnan blivit rekommenderad att flytta hit. Däremot är det säkert korrekt att kvinnan har sagt att hon vill flytta till Sverige och att hon har fått hjälp med kostnaderna i samband med flytten, men det är ju många många personer som har flyttat mellan våra länder och som har fått den typen av stöd från myndigheterna, i Finland och ibland kanske också i Sverige.
Herr talman! Jag tycker att det är intressant att statsrådet säger att det förs diskussioner mellan svenska och finska myndigheter. Det finns ett regeringsråd på Social och hälsovårdsministeriet i Helsingfors som säger att hon i princip anser att det är fel att betala dem som vill flytta utomlands. Det är förmodligen kritik mot den egna socialförvaltningen, eller vad de kallar den där borta. Hon säger däremot att det kan vara rätt i vissa särskilda fall, men hon preciserar inte vad hon menar med det. Samtidigt säger hon att varje kommun i Finland själv har rätt att bestämma sina regler för utbetalning av socialbidrag, och hon hävdar att det kommunala självstyret gör att Socialoch hälsovårdsministeriet naturligtvis har svårt att gå in och säga vad som är rätt och vad som är fel. Det kan ju inte vara något direkt schvung i de förhandlingar som det svenska socialdepartementet för med det finska, när finnarna själva medger att de på grund av sin lagstiftning inte bemästrar det här problemet.
Herr talman! Det förs naturligtvis inga förhandlingar i detta enskilda fall, lika litet som vi har förhandlat om andra enskilda fall. Däremot har vi fortlöpande kontakter med finnarna för att diskutera gemensamma problem, som finns bl.a. på det sociala området. De kontakterna kommer att fortsätta. Det är möjligt att det här fallet, även när man undersöker det närmare, reser vissa principiella frågor som det finns anledning att diskutera i de samarbetskontakter som förekommer med Finland, men detta kan jag inte redovisa här i kammaren nu. Jag har inte tillräcklig information för att kunna dra några sådana bestämda slutsatser.
Herr talman! Jag får väl nöja mig med det svaret. Jag märker ju att varken statsrådet eller jag kommer längre i den här diskussionen, och kvällen börjar lida mot sitt slut. Jag skulle ändå gärna vilja att statsrådet undersöker den här frågan väldigt noga. Jag har 20--25 års erfarenhet från näringslivet, den privata sektorn, från både industri och byggnation. Jag tycker precis som statsrådet att finska fyllegubbar och finska socialfall är klart överrepresenterade i Sverige i förhållande till mängden finländare som bor här. Någonstans är det alltså något som är snett. Det kan helt enkelt vara att vi har för generösa regler för utbetalning av socialbidrag till sådana människor.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att det inte finns något som tyder på att generösare socialbidrag i ett land skulle leda till stora flyttningsströmmar. Vi känner till det här problemet, men problemet är av mycket ringa omfattning. Man kan inte börja ifrågasätta hela det avtal som finns inom Norden om den fria arbetsmarknaden och att människor kan röra sig fritt i Norden på grundval av en tidningsartikel och ett fall. Jag tycker därför inte att man kan dra några särskilt långtgående slutsatser av detta.

Herr talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att öka den kommunala självbestämmanderätten när det gäller möjligheten att besluta om antalet ledamöter i en kommuns högsta beslutande organ. Jag vill först erinra om att frågan har prövats i olika sammanhang. Riksdagen har ansett att det från demokratisk synpunkt är särskilt viktigt att de beslutande församlingarna i kommunerna har en bred medborgerlig förankring. Riksdagen höll fast vid denna ståndpunkt även när den nya kommunallagen antogs i juni 1991. I det sammanhanget pekade konstitutionsutskottet på att det i propositionen erinras om att en fast minimigräns för antalet ledamöter i fullmäktige skulle kunna fungera som en spärr mot småpartier. Förra året tillkallades Lokaldemokratikommittén. I kommitténs uppdrag ingår bl.a. att studera förändringar i antalet förtroendevalda i de kommunala organen och fullmäktiges roll i den lokala demokratin. Enligt vad jag har erfarit kommer kommittén att ta upp frågan om antalet förtroendevalda i fullmäktige mot bakgrund av de förändringsönskemål som har förts fram. Mitt svar är därför att jag inte är beredd att nu vidta några åtgärder av det slag som Carl Fredrik Graf efterlyser. I stället bör resultatet av Lokaldemokratikommitténs arbete avvaktas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Eftersom statsrådet begett sig till riksdagen denna sena kväll blott för denna fråga kan vi diskutera frågan litet grand. Svaret var kanske förutsägbart. Åtgärder är statsrådet inte beredd att vidta, men åsikter har hon säkert i den här frågan. Några följdfrågor: När skall kommittén vara klar med sitt arbete? Ett svar på den frågan har betydelse, för om man vill ändra på antalet ledamöter i fullmäktige skall det vara gjort senast i oktober. Bakgrunden till den fråga som jag framställt är just att antalet röstberättigade invånare i Hallands län ökat med 10 000. Därmed kommer antalet mandat när det gäller landstinget att öka med 14. Den proportionen kan tyckas litet märklig. Vad tycker statsrådet? Skall det vara ett tvång i kommunallagen på den här punkten, eller skall man liksom i många andra sammanhang låta kommunerna själva få bestämma i de här frågorna?
Herr talman! Kommittén skall lägga fram sina förslag senast den 1 oktober. Jag vill naturligtvis inte föregripa vad kommittén kommer fram till. Men jag kan säga att jag kan förstå att de fasta tal som nu gäller enligt kommunallagen kan ställa till vissa bekymmer. Ibland måste ju antalet ledamöter öka med t.ex. 40 %, därför att befolkningen ökar ganska minimalt när gränsen passeras. Det är just sådant som Lokaldemokratikommittén kommer att se över i syfte att undersöka om justeringar o.d. kan göras. Samtidigt vill jag betona att det är viktigt att det inte bakvägen införs en småpartispärr. I praktiken kan det bli så, om bara en minimigräns fastställs. Det tror jag skulle vara mycket olyckligt från demokratisk synpunkt.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa ytterligare en följdfråga, även om det jag undrar över måhända ligger litet utanför här: Finns det någon relation mellan antalet väljare och antalet ledamöter i de beslutande församlingarna? Och varför är i så fall antalet mandat i riksdagen konstant, trots att folkmängden i Sverige ökar ganska ordentligt?
Herr talman! Om man fastlägger en minimigräns skall ett antal partier dela på det fastställda antalet mandat. Man kan kanske utgå från att många håller sig till minimigränsen. Det har visat sig att man gärna gör det inom de intervall som finns i dag. På det lokala planet växer det ju ofta upp partier som har ganska många företrädare bakom sig men som skulle ha väldigt svårt att föra fram sina åsikter i kommunalpolitiken om den här indirekta spärren infördes. Det är jag alltså tveksam till, men kommittén skall titta vidare på detta.
Herr talman! Bara en sista reflexion. För Hallands del innebär detta i varje fall i och med nästa val att antalet mandat i landstinget kommer att öka med 14. Det är en slutsats som kan dras, eftersom inga åtgärder skall vidtas innan En annan slutsats som kan dras är enligt min tolkning av statsrådets svar att det finns en öppenhet när det gäller att se över dessa frågor och att kommuner och landstingskommuner i framtiden får möjlighet att själva i större utsträckning än som nu är fallet bestämma i de här frågorna -- om än med beaktande av de minsta partiernas förutsättningar.
Herr talman! Ja, jag tror att det är viktigt att den här diskussionen förs. Vi har ju också den motsatta diskussionen, där man är bekymrad över att antalet förtroendevalda hela tiden minskar ute i kommunerna. Jag tycker att det är bra att allt det här tas upp i ett sammanhang och att det diskuteras i den parlamentariska kommittén. Sedan får vi återkomma till frågan.

Fru talman! Jag skall först göra några kommentarer till Hans Gustafssons anförande. Jag vet inte om jag hörde fel eller missuppfattade honom när han sade att Sverige var ett land som utan några egentliga naturresurser hade byggt upp ett av världens rikaste länder på 50 år. Det måste ha varit något fel i konceptet eller en felläsning. Sverige är ju verkligen ett land som har stora naturresurser. I övrigt fanns det en hel del i hans anförande som jag kan instämma i. Men det fanns naturligtvis också en hel del som skiljer oss. Men jag återkommer till det. Fru talman! Sverige genomgår sin värsta kris i mannaminne. Vad gör då vi politiker? De som har valt oss har med all rätt utgått från att vi gör allt vad som står i vår makt för att lösa problemen. Viljan finns nog. Men hur är det med förmågan? Partitaktik går tyvärr alltför ofta före. Det är nämligen ett fåtal i varje parti som bestämmer. Modet att ta de obehagliga besluten är därför dåligt. Man vill alltid försöka att manövrera så att de politiska motståndarna tvingas till de obehagliga och därmed impopulära besluten. Vad blir då resultatet? Det blir inget, om inte omständigheterna tar över och styr. Det var vad som hände i höstas, vilket resulterade i de båda krispaketen, som inte styrdes av någon inneboende beslutskraft, utan av marknadens rationella handlande. Vi talar om krisen. Vi talar så mycket om krisen att den snart har blivit vardagsmat. Den slinker undan. Vi talar alltid i miljarder av naturliga skäl. Men de har börjat förlora litet grand av sitt värde. Jag tycker att pengarnas värde får en större tyngd om man tittar på statsskuldens ökning, som alltså är 260 miljarder för innevarande period. Det innebär att vi lånar i en takt av en halv miljon kronor i minuten. Nästa budgetår betalar vi en ränta -- omräknad på samma sätt -- på statsskulden, fru finansminister, som uppgår till 180 745 kr per minut, dygnet runt, året runt. Jag tror att det här är siffror som åtminstone skakar om våra väljare, om det nu inte rubbar mina kolleger. Regeringen har kommit med ytterligare ett besparingsförslag på 11,9 miljarder. Det är bra, men det räcker bara till ungefär hälften av räntan på ökningen av statsskulden. Även det indikerar den nivå som regeringen har lagt sig på, liksom det största oppositionspartiet, som underligt nog inte ens har angett några besparingar, men sagt att man är villig att göra besparingar i samma storleksordning. Vid den debatt som vi hade för en tid sedan tog jag upp ungefär samma saker. Jag tyckte det var underligt, fru finansminister, att så mycket av debatten ägnades åt de besparingar som Socialdemokraterna inte visade, utan att ens något beröra de besparingar som vi har anvisat som möjliga. Vi har inte ens tänkt eller trott att det är någonting som skall kunna genomföras, och genomföras snabbt. Men vi trodde faktiskt i vår enfald att det skulle vara tillräckligt intressant för att man skulle sätta sig ned och diskutera på ett sakligt sätt. Men det hände absolut ingenting. Jag vill upprepa en annan sak som aldrig blir bemött, konstigt nog. Vi fick utstå smälek. Vi blev halvt idiotförklarade under valrörelsen och även under vårt första år i riksdagen för våra besparingsförslag på 196 miljarder över sex år. En besparingstakt på i runda slängar 30 miljarder per år. I höstas antog regeringen och Socialdemokraterna tillsammans två sparförslag -- det var bra, det stödde vi -- i en årstakt som är dubbelt så hög som den vi hade föreslagit. Tänk om man hade lyssnat litet grand på det vi sade i stället för att göra narr av oss. Då kanske vi kunde ha undvikit en del av den här krisen, eller i varje fall fått den i litet mer kontrollerade banor. Jag sade en hel del även i den allmänpolitiska debatten om att vi verkligen eftersträvade att få i gång en diskussion. Jag betonade det genom att gå upp i replik på mina kolleger i utskottet och verkligen stryka under att vi skulle få vettiga diskussioner i utskotten. Det bekräftades i viss mån att så skulle ske. Då tror åtminstone de som är utanför det här huset att så också har skett. Men det är precis vad det inte har gjort. Jag har med en dåres envishet försökt att ta upp temat på våra möten. Det har, jag höll på att säga som vanligt, inte lett till någonting över huvud taget. Det har inte lett till någon diskussion över bordet som är värd namnet. Det har inte lett till att man har satt sig ned och funderat och diskuterat. För att riktigt stryka under detta bad jag att få vissa saker till protokollet, som jag vill citera här. Det är protokollet för finansutskottets sammanträde den 18 februari. Där står ordagrant: att utskottet har en övergripande diskussion om statsbudgeten. Förslaget avslås med hänvisning till att man enligt riksdagsordningen inte kan gå in på annnat utskotts beredningsområde. Bo G Jenevall vidhåller som sin uppfattning att finansutskottet har möjlighet att ta initiativ på annat utskotts beredningsområde och vill ha detta anmält till protokollet.'' Vi anser nämligen att det finns möjlighet inom gällande regler, vilket vi faktiskt fick bekräftat på det följande sammanträdet i finansutskottet. Vi fattade faktiskt ett övergripande beslut över andra utskott när det gällde ROT-åtgärderna. Det är vi mycket glada för. Det bevisar, menar jag, att vi har den möjligheten. Men varför tar man den inte, och varför fungerar det inte? Jag tror personligen att det beror på att man i partierna sitter fast i det politiska manövrerandet och i revirtänkandet i utskotten. Det är barockt när vi har en situation där landet blöder, pengarna rinner ut och det verkligen behövs beslutskraft. Då gömmer sig partierna bakom reglerna och tar inte tag i problemen. Jag tycker att vi skall skämmas allihop inför våra väljare, inför svenska folket, när vi inte vågar ta tag i saker och ting. När vi låter gamla rutiner -- så har vi alltid gjort, så kan man inte göra osv. -- leda oss i vårt arbete. Hur skall vi bära oss åt för att få en ändring? Vi är ett litet parti. Vi är ett nytt parti. Vi har våra fel och brister. Men vi erkänner dem åtminstone. Vi försöker på olika sätt att få till stånd en ändring. Hur skall vi bära oss åt för att få den till stånd? Vi vet inte. Men jag har lärt mig att tycka om mina kolleger här. Jag är imponerad av kunnandet hos de allra flesta. Man och man emellan finns den där beslutskraften. Men den stoppas av några stycken i varje parti som bestämmer. Det är så. Det är en liten klick i varje parti som bestämmer. Resten av oss är egentligen knapptryckare, om vi skall dra ut tanken i dess förlängning. Vi måste få till en förändring. Jag kommer då in på en annan viktig punkt, som vi också har talat mycket om. Det är den korta räntan. Varför gör man inte något åt den? Vi får väl byta riksbankschef, eftersom han bromsar. Det tycker jag faktiskt är hög tid att göra. De flesta, och allt fler av våra kända ekonomer, anger att den enda möjligheten att få fart på hjulen är att kraftigt sänka räntan. Varför gör man då inte det? Jag kan nämna att vi har varit mycket kritiska mot Riksbanken. Vi är så kritiska att vi i en motion som väcktes häromdagen, och som förresten bordlades nu på morgonen, inte är beredda att ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet. Naturligtvis kommer det att röstas ner med 14--1 i utskottet, för de övriga partierna har representanter i riksbanksfullmäktige. Vi vill markera att man inte kan driva för riket så viktiga frågor och sedan inte ta ansvaret för det. Det är inte fråga om ekonomiskt ansvar för dessa människor, men om vi skulle få gehör för vår motion skulle det i alla fall bli en ny riksbanksfullmäktige. ROT-åtgärder skall jag inte gå in på mera detaljerat, även om jag skulle kunna tala mycket om dem, utan jag överlämnar frågan till min kollega i bostadsutskottet, Dan Eriksson i Stockholm, som dessutom är suppleant i finansutskottet. Låt oss titta litet på statistiken. Det är ofta tråkigt att läsa statistik, men ibland är det intressant. Vi hade en försörjningsfaktor år 1970 på 0,92. Den är nu 2,28. Återigen det gamla slitna uttrycket: Hur många offentliganställda skall vi bära på ryggen? Siffrorna är intressanta ur den synvinkeln att de visar att vi lever över våra tillgångar. Jag säger som Hans Gustafsson, att vi aldrig kan spara oss ur krisen. Det har jag sagt många gånger från denna talarstol. Vi måste få hjulen att snurra. Det är fråga om att både spara och stimulera. Det är alltså fråga om att både gasa och bromsa, när vi talar om olika vägar. Det är tänkvärda siffror. Det betänkande som nu föreligger och som vi debatterar i dag är gammal skåpmat. Man har inte uppmärksammat att vi har en kris. Det här är regeringens ekonomiska politik, där man skall tala om hur vi kan lösa problemen. Men här är ju inga lösningar. Man har som vanligt tagit sex takter här och fem takter där. Vi fick i går -- jag vet inte om tajmningen var medveten, förmodligen inte -- ta del av Lindbeckkommissionens alster. Jag var med på presskonferensen och lyssnade på vad som sades där. Jag tycker naturligtvis att det var särskilt roligt för vår del, därför att det till väldigt stor del är Ny demokrati-politik i rapporten. Med andra ord: det kanske inte är så mycket oförnuft i en del av de förslag som vi har lagt fram. Vi delar naturligtvis inte allt, och allt är väl kanske inte lämpligt att genomföra heller. Men det finns många goda ord som vi kunde ta till oss som politiker, därför att de har sagts av någon annan som förhoppningsvis skall vara opolitisk. Man skulle kunna tala om detta hur länge som helst och ta upp en mängd detaljer, men jag ser att min taletid snart är slut. Man kanske, fru finansminister, skulle kunna byta ut finansplanen mot Lindbeckkommissionens rapport. Fru talman! Jag vill härmed anmäla att vi yrkar avslag på utskottets hemställan i sin helhet i betänkande FiU10.

Fru talman! Det jag tog upp var ingen stor fråga egentligen. Vad jag tänkte på var att vi faktiskt har skogsresurser och malmresurser som är ganska unika. Det är väl till stor del dem som vi har byggt mycket av vårt välstånd på. I övrigt tycker jag att Hans Gustafssons replik var intressant. Jag ser fram emot att vi skall kunna ena oss om att återremittera ärendet till utskottet. Då, om inte förr, kanske vi verkligen för en gångs skull kan få en riktig diskussion i utskottet.

Fru talman! I ett tal till ett antal jublande börsmäklare på Wall Street 1976 sade dåvarande amerikanske presidenten Ford att arbetslösheten påverkar när allt kommer omkring bara 8 % av folket medan inflationen påverkar 100 %. Finansminister Wibble är inte Gerald Ford, och Carl Bildt är inte Richard Nixon, som utsåg Ford till vicepresident. Jag måste säga att det finns ganska många gemensamma drag mellan de resonemang som förs av regeringen i finansplanen och uttalandet av Gerald Ford. Det är inte bra med hög inflation. Det är svårt att få ner den när den har kommit upp i nivån på 10%. Trots allt är inflationens långsiktiga effekter långt mindre än effekterna av en arbetslöshet på dagens nivå. Det var det som var den entydiga erfarenheten av den ekonomiska politik som bedrevs i många länder under 80-talet: generationer av unga människor ställdes utanför samhället och lärde sig aldrig ett yrke. De kunde ens hota dem som hade jobb med lägre lönekrav, och de fungerade därför inte ens som den inflationsbroms som de skulle göra i enlighet med den nya högerns ekonomiska teorier. Det går inte heller att återvända till 60 och 70 talens idéer om en allmän motkonjunkturell efterfrågestyrning. Finansminister Wibble har rätt i att det är svårt att bedöma effekterna på de långa räntorna och därmed på investeringarna av en allmän efterfrågestimulans. Vi behöver därför mer riktade åtgärder. Vi behöver definitivt ingen planhushållning, men bidrag och skatter måste styras så att vi åstadkommer maximalt antal meningsfulla jobb per satsad krona. 20 000 kr per invånare mer än vad de investererar. Detta enorma överskottssparande är koncentrerat till höginkomsttagare och ett ganska litet antal exportföretag. Om detta sparande kan omvandlas till effektiv efterfrågan, riktad dit där det finns ledig produktionsförmåga, kan både arbetslöshet och statligt budgetunderskott minskas utan att inflationen nämnvärt påverkas. Konsumentverket har räknat på höstens krispakets effekter på olika hushålls ekonomi 1993. En låginkomsttagarfamilj med två barn förlorar i år ca 4 % av sin disponibla inkomst, medan en höginkomsttagarfamilj också med två barn och med likartade omständigheter i övrigt förlorar 2 %. Det är inte rimligt med dessa fördelningseffekter. Nu vill regeringen därutöver sänka arbetslöshetsunderstödet och ta bort inverkan på s.k. basbeloppsanknutna förmåner av kronans fall. Effekten blir att en stor mängd människor med redan låga inkomster definitivt trycks ner under Däremot tar man inte bort devalveringseffekten vid beräkningen av brytpunkten i skatteskalan. Jag har för mig att Per-Ola Eriksson fick en fråga om detta för inte så länge sedan. Han sade sig då vara mycket förvånad. Det vore intressant att höra om Per-Ola Eriksson fortfarande är förvånad över denna mycket märkliga fördelningseffekt av regeringens förslag. Vi föreslår höjd skatt över brytpunkten. Vi föreslår också måttligt ökade arbetsgivaravgifter och vill använda pengarna till åtgärder mot arbetslösheten. Vi vill därmed ta pengar från exportföretag som tjänar flerdubbelt mer på den låga kronkursen än vad arbetsgivaravgiftshöjningen kostar och som använder detta till att öka sina vinster i stället för att sänka priser, investera och höja sina marknadsandelar, precis som finansministern tidigare har påpekat. Vi vill rikta dessa pengar mot hemmamarknadsföretag som använder pengarna till investering och arbete. Med klok politik går det också att samtidigt minska miljöskulden. John Maynard Keynes sade en gång att man kan sätta hela folket i arbete genom att låta det gräva skyttegravar. Men vi behöver inte ta till vare sig skyttegravar, miljöfarliga motorvägar eller öresundsbroar. Det finna massor av meningsfulla jobb. Enbart fastighetsunderhåll och naturvård skulle kunna sysselsätta nästan alla dem som i dag är öppet arbetslösa. De åtgärder som föreslås av regering och socialdemokrati för att stimulera till ökad ROT verksamhet är i allt väsentligt i linje med de förslag som vi lade fram i höstas och fick avslag på. Det är självfallet positivt att beslut kan fattas nu. Men förslaget om avdragsrätt mot fastighetsskatten för vissa underhållsåtgärder är dåligt utformat. Det kan användas fullt ut av direktören i Djursholm för att bygga en ny bastu, men det fungerar sämre i storstädernas arbetarstadsdelar och för den arbetslöse småhusägaren i Murjek -- Murjek ligger i Norrbotten, där jag nyss har varit. Det var därför som jag använde just den orten som exempel. Socialdemokraterna finns det en rad tunga argument för ett system med bidrag i stället för skatteavdrag. Jag hoppas och tror att Socialdemokraterna därmed också kommer att rösta på vårt förslag när det gäller just denna punkt. Vi lägger nämligen fram ett förslag just om att man skall utforma det hela som ett bidrag i stället för som ett skatteavdrag. Jag instämmer också i den socialdemokratiska reservationen nr 10 om en översyn av kommunernas ekonomi och en begränsning av rundgången i ekonomin. Jag förutsätter att den följs upp av konkreta förslag när vi skall behandla kommunernas ekonomi i en särskild proposition senare i vår. Fundera på det förslag till kommunakut som vi har lagt fram! Det syftar till en både mer effektiv och mer rättvis användning av pengar. Det är också av både effektivitets och rättviseskäl som vi föreslår att riksdagen avvisar förslaget att häva Postgirots ensamrätt till statliga betalningar. Detta gör vi inte för att vi är motståndare till konkurrens, utan därför att det är klokt att behålla det enda effektiva påtryckningsmedlet som finns för att bankerna skall bryta upp sin kartell kring Vi i Vänsterpartiet har faktiskt finansierat alla våra förslag till sista kronan, och vi tänker göra det också framöver. Detta gäller inte minst den långsiktigt inriktade politiken. Också där föreslår vi ett kombinerat bekämpande av både arbetslöshet och budgetunderskott genom omfördelning. Låginkomsttagare kommer helt enkelt att vägra dra åt sin svångrem ett snäpp om inte höginkomsttagaren drar åt två. De som på senare tid beskärmat sig över bidragsfusk och svartjobb borde betänka detta. Det är helt enkelt omöjligt att förankra en bättre samhällsmoral, om det inte vidtas åtgärder mot stora inkomstskillnader i socialförsäkringarna, mot spekulationsinkomster och mot fallskärmsavtal. Alla riksdagspartier är i dag överens om att det långsiktigt behövs besparingar i socialförsäkringssystemen. Men debatten lider av brist på konkreta förslag. Aldrig har så många ätit upp så många kakor och samtidigt haft dem kvar. Inte heller vi är färdiga med våra ställningstaganden, men vi har åtminstone vågat oss på vissa riktlinjer med sänkta tak och höjda golv som huvudlinje. Enligt färsk statistik från Riksförsäkringsverket har de ekonomiska skillnaderna mellan landets 1,5 miljoner ålderspensionärer ökat under 80-talet. De pensionärer som tjänar bäst har -- även om man bortser från privata pensionsförsäkringar -- nu mer än tre gånger så höga pensionsinkomster som de med lägst pension. De ca 225 000 ålderspensionärer som enbart har folkpension -- 90 % av dem är kvinnor -- har fått en minskad realinkomst med I denna situation måste ni som talar om standardtryggheten bli tydligare: om ni anser att socialförsäkringssystemen inkl. pensionssystemet i dag totalt sett är för dyra och om ni samtidigt vill behålla inkomstbortfallsprincipen intakt, hur skall ni då klara finansieringen i botten av systemen? Vilken sammantagen pension vill ni exempelvis ge de ca 200 000 kvinnorna med enbart folkpension? Vill ni över huvud taget ha minskade skillnader i systemen? I går presenterades Lindbeckkommissionens förslag. Jag, liksom Bo G Jenevall, var och lyssnade på presskonferensen. Jag förstår att Bo G Jenevall i stort sett var nöjd. Till 90 % innebär ju förslagen borgerlig regeringspolitik förklädd till opolitisk vetenskap. Därmed upprepas historien: de ledande akademiska nationalekonomerna har alltid ställt sig till höger vid de avgörande ekonomisk-politiska striderna. Assar Lindbeck -- svensk nationalekonomis ärkebiskop -- anförde ekonomerna också vid angreppen på Meidners löntagarfonder i mitten av 70-talet och när det gjordes ekonomupprop mot kärnkraftsavveckling dagen före folkomröstningen 1980. Lindbeck och de andra författarna till rapporten skall självfallet inte förmenas att delta i debatten. Men den massmediala uppmärksamheten kring rapporten saknar faktiskt proportioner. Det enda nya förslaget i rapporten är såvitt jag kan finna ett förslag om obligatoriska kommunala folkomröstningar vid skattehöjningar. Angreppen på arbetsrätten eller avvisandet av skattehöjningar för höginkomsttagare är inte vetenskapligt grundade. Den ekonomiska teori som författarna hyllar kan över huvud taget inte behandla maktoch fördelningsfrågor av det här slaget på ett sätt som är oberoende av politiska värderingar. På dessa områden ägnar sig Lindbeck och hans kolleger bara åt allmänt politiska tyckande, vilket nu högern presenterat som högsta vetenskap i mer än ett decennium. På presskonferensen talade Assar Lindbeck mycket om att renodla roller och att man inte skall uppmuntra särintressen. Men jag tycker att både Lindbeck och andra ekonomer kunde fundera en del över om det möjligen inte är så, att de akademiska samhällsvetarna i dagens Sverige också utgör en sorts särintresse. Vi har lagt fram en rad fördelningspolitiska förslag. Vi föreslår också en utredning om hur man kan stärka den ekonomiska demokratin. Vi vill även diskutera bl.a. företagsanknutna löntagarfonder. Vi anser att det finns anledning att diskutera förköpsrätt till företag för anställda. Erfarenheterna från t.ex. Cityvarvet i Göteborg visar att de anställda kunde ha haft stöd av en sådan lagstitning om förköpsrätt. Våra förslag avvisas av de andra partierna. Det skulle vara intressant att få en litet mera utförlig motivering. Framför allt Socialdemokraterna har varit väldigt tysta när det gäller hela denna fråga om ekonomisk demokrati. Sverige är inne i en djup ekonomisk kris. Inget parti har något samlat förslag till hur krisen skall lösas. Carlsson handlar trots allt om detaljer, om man ser till de förslag som ni faktiskt lägger fram här i riksdagen. Vänsterpartiet har inte lösningarna på alla problem. Men vi tror att vi har förslag som kan bidra till en större helhet. Vi begär att ni behandlar våra förslag seriöst, lika seriöst -- och helst mera seriöst -- än de förslag som kommer från professorer som inte är valda av svenska folket i allmänna val. Vi är beredda att diskutera med er. Vi undrar ibland om ni över huvud taget är intresserade av att diskutera med oss. Jag lyssnade också med intresse till avslagsyrkandet från Bo G Jenevall. Hans Gustafsson glömde i sin replik nämna att det faktiskt behövs att tre partier ställer sig bakom betänkandet för att det skall gå igenom. Jag vill inte heller framställa något yrkande eller någon återremiss nu, men det enda rimliga måste ju vara att det blir en återremiss åtminstone av den mera långsiktiga inriktningen av den ekonomiska politiken. Det finns också inslag t.ex. i ROT-programmen där det, precis som Hans Gustafsson sade, är oerhört angeläget att snabbt komma till skott. Därför kan man kanske lyfta ut någon del av det som kan beslutas om nu och återremittera det övriga. Tills vidare vill jag nöja mig med att yrka bifall till min egen meningsyttring till finansutskottets betänkande.

Fru talman! Vi befinner oss i en spännande brytningstid. Efter 1980-talets ekonomi med spekulation, inflation och överhettning förs nu en sundare ekonomisk politik. 1990-talets ekonomi kräver nya handlingssätt. I den ekonomiska krisens spår följer också nya möjligheter. Det gäller för oss alla att ta vara på dessa möjligheter och att inte hemfalla åt pessimism och eländesbeskrivningar. Gustafsson, förbryllade mig litet grand när han i sitt inledningsanförande påstod att Sverige är ett litet land långt upp i Norden som saknar egentliga naturresurser. Jag delar också Bo G Jenevalls reaktion mot det uttryckssättet. Vi måste ändå erkänna att Sverige har rika naturtillgångar i form av skog, malm och vattenkraft. Dessa naturtillgångar har lagt grunden till att vi har en livskraftig skogsindustri, en bra stålindustri, bra stålföretag och bra verkstadsindustri. Det vore fel att döma ut de svenska naturresurserna. Jag tror inte att Hans Gustafsson skulle mötas av applåder om han kom till Norrland. Möjligen ser världen litet annorlunda ut i Sveriges trädgård, som Blekinge brukar kallas, men jag påstår att det runt om i landet finns ordentliga naturresurser. Finansutskottet delar uppfattningen i finansplanen att det krävs en fortsatt sanering av de offentliga finanserna för att öka förtroendet för den ekonomiska politiken och därigenom också möjliggöra den räntesänkning som är nödvändig för att kunna öka tillväxten och minska arbetslösheten. I mitt 90-tal vill jag prioritera åtgärder som ger ekonomisk tillväxt, skapar livskraftiga företag, ger nya arbetstillfällen, bättre utbildning för ungdomar och vår arbetskraft, en rättvis fördelning av välfärden och livskraft i hela landet. Ekonomikommissionen, ledd av Assar Lindbeck och som tidigare har påtalats här i dag, presenterade i går en rapport med mycket intressant innehåll. Många av kommissionens åtgärdsförslag överensstämmer med den politik som regeringspartierna för och som har fått stöd av finansutskottets majoritet. Det behövs radikala tag för att skapa en uthållig ekonomisk utveckling. Men, fru talman, den får inte gå ut över demokratin. Sådana inslag i kommissionens förslag kunde lämnas därhän. I likhet med finansutskottet understryker kommissionen vikten av åtgärder för att förhindra en permanent hög arbetslöshet, fortsatt stort budgetunderskott och låg tillväxt i ekonomin. Kommissionen varnar också för risken för återfall till 70 och 80-talens inflationsekonomi. Den skulle få förödande konsekvenser på lång sikt. Jag hoppas att Socialdemokraterna tar fasta på detta. Av och till har ju Socialdemokraterna svävat på målet när det gäller inflationsmål och de har varit kritiska till regeringens inflationsbekämpning. Kommissionen ger också den nuvarande räntepolitiken godkänt. Samtidigt pekar kommissionen på problemet med bankernas stora räntemarginaler som ett allvarligt hot mot en ekonomisk återhämtning. Lägre räntor är ett viktigt medel i den ekonomiska politiken. Men för att nå bestående lägre räntor behövs en stram finanspolitik. Det finns en del ekonomer och debattörer som förordar snabba klipp i ekonomin och en drastisk förändring av räntepolitiken. Visserligen eftersträvar jag och Centern lägre räntor, men det får man inte genom snabba klipp. Ett byte av regeringens och Riksbankens strategi skulle få omvärlden att tro att Riksbanken har gett upp den långsiktiga kampen mot inflationen. Som enskilda individer kan vi varken köpa hälsa eller goda vänner för pengar. Lika litet kan riksdag och regering bestämma att räntorna skall sänkas. Det krävs att vi på olika sätt främjar åtgärder som skapar förtroende för den svenska ekonomin. Vi måste minska budgetunderskottet, få balans och tillväxt i ekonomin. Detta ger sedan uthålligt lägre räntor till glädje för företagen, bönderna, villaägarna, bostadsrättsinnehavarna och hyresgästerna. Trots de ekonomiska problemen finns det många ljusglimtar i ekonomin. De positiva tecknen blir allt fler. Företagens konkurrenskraft har förstärkts, exporten ökar och jämfört med situationen i höstas är faktiskt räntorna på väg ner. Men det dröjer dess värre innan det ger utslag i fler och nya jobb i industrin. På samma sätt som vågorna dröjer när en Finlandsfärja passerar, dröjer det innan arbetslöshetstalen vänder nedåt. Men vi får inte tappa modet. De åtgärder som vidtas är investeringar för framtiden och de kommer att ge resultat. Inflationsbekämpning är ett primärt mål för regeringens ekonomiska politik. Att varaktigt behålla en låg inflation måste även fortsättningsvis vara ett övergripande mål. Därför vill jag varna för att, ens tillfälligt, göra avsteg från målet om prisstabilitet. Det finns risk att en sådan tillfällig parentes tänder en nya inflationsbrasa. Den svåra utvecklingen på arbetsmarknaden inger förstås oro. Att inte kunna få arbete och att inte få möjlighet att göra rätt för sig upplevs som en stor orättvisa. Arbetslösheten är ett fördelningsproblem. En av de absolut viktigste uppgifterna, som den ekonomiska politiken har att lösa, är att bryta den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden. Därför ligger arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken fast. Arbetslösheten måste bekämpas, vilket tydligt framgår av de betydande satsningar som görs på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och av de förslag som har lagts om investeringar i infrastruktur, Men vi kan inte bara nöja oss med åtgärder som kortsiktigt minskar arbetslösheten. Förutsättningar måste skapas för att lägga grunden för låg arbetslöshet under hela 1990-talet. De aktiva insatser som görs av sysselsättningsskäl måste ges en tillväxtbefrämjande inriktning. Satsning på infrastruktur, bättre riskkapitalförsörjning, forskning och utveckling är områden som hör dit. Finansutskottets majoritet delar regeringens uppfattning att det på lång sikt inte finns någon annan möjlighet att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten i Sverige än genom en politik som leder till stärkt och bevarad konkurrenskraft, varaktigt låg inflation och därmed lägre ränta. Ekonomikommissionen rekommenderar statliga insatser bl.a. inom byggsektorn med ROT-program inom kommunerna. Det är precis vad finansutskottet nu föreslår. Jag hoppas att ingen dag skall gå till spillo, utan att de förslag som finansutskottet har lagt fram skall kunna genomföras. Jag är mycket nöjd med den överenskommelse som har kommit till stånd om en satsning på 2,5 miljarder kronor inom den s.k. ROT-sektorn. Genom dessa ROT-åtgärder beräknas 30 000 jobb skapas -- 30 000 människor kan gå från arbetslöshetskön till ett aktivt arbete. ROT programmet stimulerar byggnadssektorn och vi tar till vara ledig kapacitet och kan genomföra angelägna renoveringar och upprustningar av skolor, daghem, ålderdomshem och bostäder. Näringspolitiken måste dessutom vara inriktad på utveckling av livskraftiga företag för att tillväxt i ekonomin skall uppnås. Skatterna och avgifterna måste därför också för egenföretag och fåmansföretag sänkas till en med övriga företag likvärdig nivå. Jag noterar med mycket stor tillfredsställelse att det är precis dessa tankegångar som regeringspartierna för fram och som också får sin anslutning i finansutskottets betänkande av Bo G Jenevall och Ny demokrati. Även här är vi inne på samma linje. I likhet med ekonomikommissionen avvisar jag förslag om höjda skatter och arbetsgivaravgifter av den modell som Socialdemokraterna föreslagit. Att återinföra höga skatter och arbetsgivaravgifter löser inte den svenska ekonomins problem utan återskapar i stället nygamla problem. Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter står i bjärt kontrast till höstens s.k. krisuppgörelse. Det har ibland ifrågasatts om den beslutade sänkningen av arbetsgivaravgiften i höstens krispaket var riktigt, med tanke på att företagen genom kronans depreciering har fått en förstärkt konkurrenskraft. Jag tycker att det är farligt att börja ifrågasätta denna arbetsgivaravgiftssänkning. Det är lika farligt att föreslå höjda arbetsgivaravgifter. Det skulle innebära att företagens konkurrenskraft skulle försämras. Att höja arbetsgivaravgifterna nu vore som att ta ifrån den svältande måltiden just som han skall börja äta, bara för att skörden ser ut att bli god det kommande året. Socialdemokraternas motiv för att höja arbetsgivaravgiften är underskottet i Arbetsmarknadsfonden. Det förbättrar inte heller företagens konkurrenskraft. Jag vill ge Hans Gustafsson och Allan Larsson det tipset att i stället vända sig till fackföreningsrörelsen och be den att återbetala de pengar som den fick ur Statens stora budgetunderskott är allvarligt. Varje år med stora budgetunderskott ger upphov till ökade ränteutgifter. Därför måste vi på olika sätt medverka till att minska budgetunderskottet. Det ställer, mina vänner, stora krav på minskade utgifter och nödvändiga besparingar. Det är viktigt att komma ihåg att besparingar inte löser problemen. Som tidigare sagts måste det också till en tillväxt och investeringar i näringslivet för att vi skall få in ökade skatteintäkter i form av skatter på våra inkomster, i form av moms osv. Det är på det sättet som vi kan skapa balans i ekonomin. Om vi inte bemästrar budgetunderskottet kommer en allt större del av statens inkomster att behöva användas till att betala räntor på statsskulden. I dag betalar vi 160 000 kr per minut till budgetunderskottet, och det är mer än nog. Därför är det nödvändigt med utgiftsnedskärningar nu. Vi kan inte vänta till nästa år eller till när konjunkturen står på topp igen. Om vi inte vidtar nödvändiga åtgärder nu kommer en allt större skuld att lastas över på våra barn och barnbarn. Mot denna bakgrund är ekonomikommissionens förslag om ett system för generationsräkenskaper mycket intressant. Förändringar i socialförsäkringssystemen är ett av de områden som är möjliga och nödvändiga för besparingar. Transfereringar till hushållen har växt explosionsartat under en lång följd av år. Det är därför nödvändigt att nu se över dessa system för att bygga upp något nytt för framtiden. Förändriingar inom socialförsäkringssystemen måste göras med beaktande av bevarad grundtrygghet. Alla måste garanteras grundtrygghet vid sjukdom, arbetslöshet och pensionering. Den bör sedan kunna byggas ut individuellt alltefter en persons önskemål och intresse. Det egna sparandet i våra försäkringssystem blir en viktig beståndsdel i den framtida välfärdsstrukturen. I den allmänpolitiska debatten för några veckor sedan var det många som, i likhet med mig, undrade över Socialdemokraternas inställning till besparingar. Av det som vi har hört hittills i dag har vi inte blivit klokare. Socialdemokraterna säger att de ansluter sig till regeringens sparmål, men de avvisar de förslag som lagts fram. I stället för att komma med egna förslag till åtgärder begär man att regeringen skall ange nya besparingsområden. Som jag sade i den allmänpolitiska debatten i början av februari tolkar jag det så att Socialdemokraterna inte har mod eller ork att nu ange inom vilka områden besparingarna skall ske. Hans Gustafsson och Allan Larsson har nu haft en månad på sig att fundera på dessa frågor. Jag upprepar därför mina frågor till Socialdemokraternas företrädare i den här debatten: Inom vilka områden skall besparingarna ske? Vad vill ni på det här området? Eller är det så att ni inte har några förslag? Det har ju sagts att en äldre gentleman inom socialdemokratin senare skall komma med förslag till åtgärder. Jag tolkar det så att ni i dag saknar förslag. Fru talman! Svensk ekonomi är i obalans, men vi har möjligheter. Vi har förstås levt över våra tillgångar. Högre skatter och arbetsgivaravgifter, höga ersättningar från våra socialförsäkringar eller expansion inom den offentliga sektorn löser inte problemen.

Regeringens olika förslag, som framgår av budgetpropositionen, är en god investering för att bygga nytt för framtiden. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till finansutskottets betänkande samt avslag på samtliga reservationer och den särskilda meningsyttringen.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

Fru talman! Det behövs handling, och det är precis det som föreslås av regeringen och som finns i betänkandet. De innebär att vi radikalt lägger om kursen i småföretagspolitiken. Vi ökar resurserna till forskning och utveckling och tar fram ökade resurser till riskkapital för att underlätta för småföretagen att få i gång sina investeringar. Vi har medverkat till att sänka arbetsgivaravgifterna, så att det blir lättare för företagen att klara sin verksamhet och att anställa fler människor. Vi har också tillsammans med socialdemokraterna, även om inte Hans Gustafsson var med i det arbetet, tagit fram ett åtgärdspaket för ROT sektorn, och det kommer att ge betydande sysselsättningstillfällen, precis som finansutskottet tidigare har sagt. Om detta arbete har det inte rått någon som helst strid mellan vare sig Socialdemokraterna eller regeringspartierna, utan det har växt fram i brett samförstånd -- också, som vi har hört, med bifall från Ny demokrati och Vänsterpartiet. Jag tycker att det är bra. Men det behövs också besparingar för att flytta resurser från vissa sektorer, framför allt socialförsäkringssystemen, och för att ompröva dessa system, så att vi får resurser för den expansiva delen. Återigen, Hans Gustafsson: Hur är det med besparingarna? Det vore angeläget att nu, en månad efter den allmänpolitiska debatten, när ni funderat på dessa frågor, få besked om huruvida ni har några förslag och hur de i så fall ser ut. Ni bör inte bara säga att ni skall återkomma till detta. Regeringen har lagt fram sina förslag. Ni har sagt att ni är överens med oss om målen, men vilka andra förslag har ni? Det skulle vara intressant att höra. Eller skall vi vänta på att en äldre gentleman skall komma med beskeden?

Fru talman! Vännen Hans Gustafssons kullerbyttor kring naturresurser, skog m.m. kommer, tror jag, att vara ett väl bevarat och citerat anförande från den här kammaren. Hans Gustafsson måste medge att skogen är en enorm naturresurs, liksom åkermarken, vattenkraften osv., som vi utnyttjar för att skapa sysselsättning och välfärd. Men vi kan lämna det därhän, för Hans Gustafssons bästa. Jag skulle vilja säga att de åtgärder av ekonomiskpolitisk natur som vi föreslår handlar om att investera ordentligt för framtiden för att långsiktigt ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Vi har ett tungt arv från 1980-talet, och vi behöver inte fördjupa oss i vem som var orsak till det. Huvudansvaret har förstås den då sittande socialdemokratiska regeringen, men jag tror att även dåvarande oppositionspartier kan få ta på sig en del av ansvaret. Vi medverkade i alla fall till att träffa en del uppgörelser för att försöka spara och ta Sverige ur krisen i slutet av 1980-talet, när Socialdemokraterna behövde hjälp. Men det är ändå så att vi måste långsiktigt skapa bättre konkurrensvillkor för svensk industri. Vi måste få fart på industriinvesteringarna och ge bättre svängrum för småföretagen. Mot den bakgrunden tycker jag att det är illavarslande när Socialdemokraterna är så avogt inställda till ett åtgärdspaket för småföretagssektorn, för just ett sådant skulle kunna ge en betydande sysselsättning. Jag vill ge en eloge till Bo G Jenevall som i alla fall har ställt upp på den inriktningen. Sedan säger Hans Gustafsson att ROT-programmet skulle vara någonting som Socialdemokraterna har medverkat till. Jag skulle vilja fråga: Var höll Hans Gustafsson till under förhandlingarna? Jag såg i alla fall inte till honom. Jag begärde faktiskt medverkan från Hans Gustafssons sida, men han lyste med sin frånvaro. Det kan hända att hans närvaro inte hade betytt något, men jag vill bestämt hävda att det var tack vare regeringspartiernas ambition att göra någonting som vi fick fram ett ROT-program. Därefter har vi kommit överens om förslag som finns i den socialdemokratiska motionen, och vi har lagt fram egna förslag. Detta tycker jag vittnar om en god samförståndsanda i en angelägen fråga. Hans Gustafsson kommer inte ifrån att han förr eller senare måste bestämma sig för hur det skall bli med besparingarna. Han säger att man har angett områden. Regeringen har sagt att den är beredd att lyssna -- kom med förslag! Men Socialdemokraterna har yrkat avslag och kommer inte med egna förslag, utan nu skall vi vänta på vad denne äldre gentleman eventuellt kan få fram. Men vänta och se är att skjuta problemen framför sig.

Fru talman! Den ekonomiska debatten handlar just nu mest om arbetslöshet, konkurser, bankförluster och andra krisfenomen. Som åtgärder rekommenderas ROT-program och infrastruktursatsningar. Allt detta är viktigt och riktigt, även om det ibland kanske framskymtar en övertro på att man med social ingenjörskonst kan skapa jobb. Vi får heller inte glömma att det inte gärna kan vara en lönsam investering att bygga en väg från ingenstans till ingenstans. Med hänsyn till motståndet mot Öresundsbron och aktuella lösningar av storstädernas trafikproblem får man ibland ett intryck av att de vägar är bäst på vilka ingen kör. Som sagt, allt detta är viktigt att debattera. Jag väljer ändå som ämne för mitt anförande inflationen. Men är inte den död? sägs det då. Nej, så väl är det inte. Nog rör den på sig alltid. Sedan Sverige övergick till rörlig växelkurs i november förra året har importpriserna stigit med nära 10 procent. Den låga aktiviteten i ekonomin må medföra att detta inte får ett lika snabbt genomslag på konsumentpriserna som vi annars kunde väntat oss. Men en lägre kronkurs måste ändå alltid så småningom avspeglas i prissättningen. I förening med ökad produktivitet och sänkta löneskatter medför deprecieringen av kronan att vi får en markant tudelning av ekonomin. Medan det blir fortsatt avslaget en tid inom den för utlandskonkurrens skyddade sektorn, får vi räkna med att det förbättrade kostnadsläget leder till större efterfrågan och ökade vinster inom den konkurrensutsatta sektorn. Detta utlöser ett tryck uppåt på lönerna, vilket med nuvarande förhandlingssystem lätt fortplantas till mindre lönsamma och vinstrika delar av ekonomin. En analys av inflationshotet kommer därmed att handla mycket om kronans växelkurs och lönebildningen. Kronkursen har i sin tur ett nära samband med räntepolitiken. Låt mig från början göra klart att alla naturligtvis eftersträvar lägre räntor. Frågan är bara hur detta mål skall nås. Under 1980-talet gjordes upprepade försök, inte minst av finansminister Feldt, att prata ned inflationen. Det gick inte. Nu är det många som försöker prata ned räntan. Det kommer inte heller att lyckas. Risken är att man i stället genom att skapa felaktiga förväntningar åstadkommer motsatsen till vad som önskas. Förutsägelser om att Riksbanken måste ge vika för kraven på en drastisk räntesänkning kan försvaga kronan och förstärka inflationshotet på ett sätt som driver upp räntenivån. I den pågående debatten om räntan kan tre meningsriktningar urskiljas. För det första finns det de som kräver en snabb och kraftig räntesänkning och öppet medger att de vill ha högre inflation för att göra livet lättare. Till den gruppen hör å ena sidan Thomas Fischer, min bror och andra fastighetsägare, å andra sidan LO:s ekonomer. För det andra finns det debattörer som är konservativa i den meningen att de vill sänka den korta räntan i smärre steg under iakttagande av att man inte framkallar inflationsförväntningar som höjer den långa räntan och därmed kostnaderna för boende, investeringar m.m. Själv räknar jag mig till denna kategori, och jag noterar med tillfredsställelse att det också är Och för det tredje finns den grupp som jag i den allmänpolitiska debatten tillät mig att betrakta som räntepopulister. De hävdar att en kraftig sänkning av den korta räntan skulle dra med sig även den långa nedåt, därmed stärka kronan och således inte utlösa någon inflation. Ny demokrati har tydligen den uppfattningen, vilket vad jag förstår rimmar illa med den starka uppslutningen bakom Lindbeck-kommissionen. Detta har finansminister Wibble i en artikel nyligen dömt ut som en mirakelmedicin utan förankring i verkligheten, och jag håller helt med henne i den karakteristiken. Den närmare utformningen av penningpolitiken och därmed ränteutvecklingen är en uppgift för Riksbanken. Det är inte bara Lindbeckkommissionen som på sistone avlagt rapport. Även riksbanksutredningen, där jag varit ordförande, har lämnat sitt slutbetänkande.

Blotta tanken att sådana snedsprång är möjliga undergräver trovärdigheten och framkallar inflationsförväntningar, som blir självuppfyllande, även om denna utveckling kanske inte egentligen önskas av någon. Jag vill understryka att ett stärkt oberoende för Riksbanken inte medför att denna frikopplas från politisk påverkan och kontroll. Fullmäktige skall även fortsättningsvis utses av riksdagen. Riksdagen skall utöver inflationsmålet kunna ge instruktioner för penningpolitiken i form av lag. Riksbankschefen skall liksom hittills inför finansutskottet redogöra för resultat och planer på penningpolitikens område, men dessa redovisningar skall i framtiden kunna göras offentliga. Utredningen har också tydligare velat precisera under vilka förutsättningar ansvar skall kunna utkrävas av ledningen, ytterst genom avsättning från uppdraget. Vad det handlar om är alltså att riksdagen skall dra upp ramar för penningpolitiken, inom vilka sedan Riksbanken självständigt skall kunna besluta i enskilda frågor. Socialdemokraterna har i utredningen reserverat sig mot tanken att sätta upp ett mål för Riksbankens verksamhet. Jag måste fråga Allan Larsson hur han kan förena detta ställningstagande med att han själv och utredningsledamoten Jan Bergqvist för någon tid sedan i Riksbanksfullmäktige ställde sig bakom fastläggandet av ett ännu mer preciserat inflationsmål, nämligen att uppgången i konsumentprisindex stegvis skall tas ner till 2 procent 1995 för att sedan förbli där. Varför skulle det då vara så farligt att nu i mera allmänna termer i riksbankslagen ange att målet för penningpolitiken är att värna penningvärdet? Om en politisk majoritet -- hur den nu skulle vara sammansatt -- till äventyrs skulle komma på andra tankar, går det ju att ändra detta ställningstagande med ett enkelt beslut här i kammaren. Medan jag ändå begär besked från Allan Larsson, måste jag få fråga hur han kan förena uppdraget som fullmäktig i Riksbanken med att vara ledamot av finansutskottet. Det är ju detta utskott som inte bara kan ge riktlinjer för penningpolitiken utan också vid utfrågningar av Riksbankschefen och genom sitt ställningstagande till årsredovisningen utövar kontroll och utkräver ansvar. Vad händer om riksdagsmannen och presumtive finansministern Allan Larsson instruerar fullmäktigeledamoten Allan Larsson att göra avkall på inflationsmålet i syfte att vinna röster i nästa val? Fru talman! Detta inlägg har kommit att handla mycket om kronkursen och räntepolitiken. Utrymmet blir därmed mindre för det andra inflationshotet: lönebildningen. Det är ju egentligen som sig bör. Lönerna, liksom andra priser, bör sättas på marknaden av berörda parter. Men eftersom många avtal snart löper ut och löneutvecklingen onekligen får stor betydelse för Sveriges möjligheter att komma ur den ekonomiska krisen, tillåter jag mig ändå att redovisa några synpunkter. Lön kan aldrig betraktas som en social förmån. Den är en ersättning för utförd arbetsprestation och måste därmed sättas i relation till värdet av denna. Med detta synsätt blir det svårt att motivera särskilda låglönepåslag -- det skulle ju förutsätta att just dessa arbetsinsatser ökat mera i värde än andra. Det blir likaledes svårt att försvara generella tillägg i en låginflationsekonomi. Alla arbetsinsatser kan inte förväntas ha ökat i värde och framför allt inte lika mycket. Detta visar, menar jag, att lönebildningen bör flyttas ned till den nivå där arbetsinsatserna rätt kan värderas, dvs. till företaget, myndigheten etc. Resultatet må sedan regleras i kollektiva avtal eller i individuella. På detta sätt får man den bästa anpassningen till förändringar i produktivitet, kreativitet m.m. Om prisregleringar och priskarteller visat sig skadliga och rentav förbjudits på andra marknader, borde detta synsätt naturligtvis gälla även på lönemarknaden. Skulle då inte en decentraliserad lönebildning leda till förhållandevis stora lönehöjningar vid de exportföretag som enligt mitt inledande resonemang nu går mot klara vinstförbättringar? Jo, det medges. Men detta skulle via löneglidning ske i alla fall. Det finns dock ingen anledning till att sådana förbättringar via centrala avtalskonstruktioner automatiskt skall överföras till andra delar av arbetsmarknaden. Tvärtom är det angeläget att lönebildningen fungerar som ett hjälpmedel för att föra över arbetskraft till de delar av ekonomin som behöver växa för att allas vår välfärd skall växa -- och detta utan att utlösa inflatoriska tendenser. Fru talman! Jag har i detta anförande tillåtit mig att ta upp och diskutera några ekonomisk-politiska problemställningar som inte ges så stort utrymme i det aktuella betänkandet från finansutskottet. Motivet för de borgerliga utskottsledamöternas ställningstaganden där har redan redovisats av utskottets ordförande. Finansminister Wibble kommer senare att presentera regeringens prognoser och planer. Vad man måste konstatera är, att oppositionen saknar ett hållfast alternativ, även om partiernas program behandlas var för sig. Mest anmärkningsvärda är fortfarande socialdemokraternas vägran att ange var på den offentliga utgiftssidan de kan tänka sig att spara och deras krav att regeringen i stället skall göra det åt dem. Min förmodan i den allmänpolitiska debatten att det stora oppositionspartiet inte ens i det fördolda förfogar över en sparplan har bekräftats genom beslutet nyligen att tillsätta en intern arbetsgrupp för ändamålet. Valet av huvudansvarig ter sig närmast bisarrt. För var och en som läst Kjell-Olof Feldts beskrivning av sina vedermödor när han försökte spara på utgiftssidan måste Sten Andersson som spargeneral på det offentliga området framstå som ett stort skämt. Det betyder att det bara finns en väg att vandra -- den som regeringen stakar ut. Lindbeckkommissionen har lämnat värdefulla råd inför den fortsatta marschen ut ur krisen. En snabb genomgång som jag gjorde i går gav vid handen att jag utan vidare kan ställa mig bakom 108 av utredningens 113 punkter -- däribland de två som med nästan likalydande formuleringar stöder tanken på en oberoende riksbank, vilket väl får anses tyda på att detta ämne tillmäts särskild vikt. Vare därmed hur som helst -- målet för den borgerliga regeringspolitiken ligger under alla omständigheter fast: att återupprätta Sverige som tillväxt och välfärdsnation.

Fru talman! Hans Gustafsson överraskade mig onekligen. Jag har faktiskt inte räknat in Socialdemokraterna som ingående i den krets av räntepopulister som tror att man drastiskt skall sänka räntan och därmed uppnå alla möjliga lyckade resultat. Såvitt jag förstår har heller inte företrädarna i Riksbanksfullmäktige intagit den ståndpunkten. Nu kanske argumentationen mest kokade ner till att det är besvärande med de höga räntor och de stora räntemarginaler som möter kunderna i bankerna. Jag kan hålla med om detta. Jag har här tidigare i anföranden sagt att det naturligtvis skall eftersträvas att vi kan få ner de höga marknadsräntorna. Men vi kan inte uppnå det genom att ge order, utan det som krävs är konkurrens. Jag önskar, som jag sagt tidigare, att man skulle få hjälp av utländska banker vilka genom att antingen köpa i Sverige eller etablera sig här på egen hand kan erbjuda bättre villkor för dem som efterfrågar krediter. Vad gäller kapitalförsörjningen vill jag påpeka att regeringen har gjort mycket för att skapa nytt riskkapital och tillhandahålla det för de mindre företagen. Jag vill dessutom erinra om en uppgift som jag såg i tidningen så sent som i morse. Den fortfarande fungerande banken, Handelsbanken, har en så liten kreditefterfrågan att högste chefen klagar och säger att man nu snart blir tvungen att köpa obligationer igen, eftersom man inte har någon annan användning för de inlånade medlen. Hans Gustafsson, som vi vet är kritisk till EG, var rask att dra slutsatsen att Riksbanksutredningens förslag syftar till att bädda för Maastrichtavtalet. Vore det så kanske det inte vore så märkvärdigt. Sverige har ändå, och detta under ledning av Hans EG, och där råder Maastrichtavtalet. Jag vill här noga betona att vi inte på någon punkt tagit avtalet och ett kommande medlemskap i EG till intäkt för att lägga fram våra förslag. De är helt baserade på en bedömning av vad som utifrån nuvarande förhållanden behövs för att få en självständig penningpolitik och därmed en mer effektiv kamp mot inflationen än den vi nu kan erbjuda. Jag måste också komma in på det som Hans Gustafsson tydligen menar vara ett mer värdigt ämne för denna debatt, nämligen t.ex. frågan om Socialdemokraternas sparplan. Den vill han nu inte kommentera. Regeringen har lagt fram förslag till besparingar för nästa år. Ni socialdemokrater, som inte har lagt fram några sådana förslag, begär att regeringen skall komma med nya förslag för detta år. Det är vad ni har begärt, och så skyller ni på att regeringen inte har preciserat sig för kommande år, någonting som den regering som Hans Gustafsson själv satt i minsann aldrig skulle kommit på tanken att göra.

Fru talman! Hans Gustafsson tycker tydligen inte bara illa om den europeiska monetära unionen utan även om Lindbeckkommissionen. Det kontrasterar något mot de krampaktigt positiva tolkningar som ändå gavs från socialdemokratiskt håll när förslagen presenterades i går. Jag vill understryka att vi naturligtvis skall sänka räntan. Frågan är bara på vilket sätt det skall gå till. Det är här jag talar för en försiktig ansats där man inte åstadkommer större olyckor än vad man redan har med den höga räntan, och jag tror att vi kan vara ganska överens om det. Hur man än vänder och vrider på det, Hans Gustafsson, är EMU en del av EG enligt gällande beslut inom EG. Skall vi arbeta för en anslutning till EG får vi nog vänja oss vid tanken på att det där kommer att förekomma ett europeiskt monetärt samarbete. Det är möjligt att formerna i vissa avseenden kan divergera mot de ursprungliga planerna. Men därom vet vi inget. Jag vill återgå till vad Hans Gustafsson talade om i sitt huvudanförande. Jag var överraskad över denna förnöjsamhet. Han sade att det på 50 och 20 års sikt bakåt hade gått ganska bra. Men nu är det nutid. För bara några år sedan var Sverige en av de tre rikaste länderna i världen. Jag sade i valrörelsen 1991 att vi hade halkat ner till åttonde plats. Nu visar det sig att statistiken för just år 1991 säger att vi är ännu längre ner. Vi är nere på fjortonde plats, tolfte sade Lindbeckkommissionen i går. Under alla omständigheter ligger Sverige under genomsnittet för industriländerna, och vi ligger efter deprecieringen rimligen även under genomsnittet i EG. Vi kan inte sätta oss på några höga hästar, utan vi måste gripa oss an de problem vi nu har. Då finns naturligtvis nödvändigheten att spara här. Nu försvarar Hans Gustafsson sina uteblivna förslag på den punkten med att regeringen inte preciserat sina planer för flera år framåt. Regeringen har i riksdagen lagt fram konkreta förslag till besparingar på 11,9 miljarder. Nu avvisar Socialdemokraterna förslagen och säger: De vill vi inte ha. Kom med nya förslag. Vi socialdemokrater vet inte vad vi vill, men kom med nya förslag så får vi pröva dem. För denna mycket passiva inställning ger man motivet: Ni skall ju spara mer kommande år, och ni har inte talat om vad ni skall göra. På den punkten är vi öppna att föra en diskussion. Vi behöver ännu inte lägga fram förslag om detta. Det är det rimliga betraktelsesätt som även socialdemokrater brukade iaktta i denna situation. Detta är svepskäl och dålig ursäkt. Jag vet inte vad Hans Gustafsson menade med sitt inlägg till Bo G Jenevall. Ger han stöd för det avslagsyrkande som Jenevall avgav? Det var egentligen enbart fråga om att Jenevall för sin del frånföll sina egna reservationer. Har också Hans Gustafsson för avsikt att göra detta?

Fru talman! I likhet med andra talare vill jag säga att Lindbeckkommissionen lämnat ett mycket intressant bidrag till den ekonomiska debatten. Bo G Jenevall tyckte att man skulle kunna byta ut finansplanen mot Lindbeckkommissionens förslag. Min bedömning är att det inte skulle innebära någon stor omläggning av regeringens ekonomiska politik. Jag uppfattar att grunddragen i Lindbeckkommissionens förslag stämmer mycket väl med den politik som regeringen för. Jag hoppas att jag inte minskar intresset hos några kammarkamrater att ta del av Lindbeckkommissionens förslag när jag säger att jag bitvis läser det som ett liberalt credo. Jag syftar framför allt på avsnitten om politikens roll. Politiken måste handla om allmänintresset. Det måste finnas klara rågångar mellan intressen och kravmaskiner i samhället. En del av de problem som vi nu ser beror på att de system vi har byggt upp inte har dragit denna klara rågång. Kommissionens förslag bygger enligt min mening också på en mycket klar analys. Vår grundläggande svårighet är nu att vi samtidigt måste bekämpa mer långsiktiga problem, vi brukar kalla dem strukturella, och mycket akuta konjunkturella problem. Svårigheten är att se till att åtgärderna går hand i hand. Det finns en mycket klar skillnad mellan Hans Gustafssons inlägg och Lindbeckkommissionens förslag, nämligen att Hans Gustafssons inlägg bygger på en betydligt mer grumlig analys. Grumlig är kanske fel ord. Det är bättre att säga felaktig, eftersom analysen var relativt tydlig. Den gick ut på att Sverige inte har levt över sina tillgångar. Jag tror att Hans Gustafsson framför allt talade om 80-talet. Jag menar att det är ett helt felaktigt påstående. Man kan bevisa detta på flera olika sätt. Det mest grundläggande sättet att argumentera är att titta på den s.k. sista raden i nationalräkenskaperna. Den brukar vi kalla bytesbalansen. Det är fråga om huruvida det svenska folkhushållet producerar så mycket som det konsumerar. Trots att vi under huvuddelen av 80-talet levde under en utpräglad internationell högkonjunktur lyckades vi ändå inte, med undantag för ett enda år, producera så mycket som vi konsumerade. Jag tycker att det är det tydligaste beviset för att det är rimligt att hävda att Sverige har levt över sina tillgångar. Sådana jämförelser som Hans Gustafsson ägnade sig åt är mycket besvärliga av rent statistiska skäl. Vi i Sverige inledde denna mätperiod, när Hans Gustafsson tillträdde i regeringen i oktober 1982, med en mycket kraftig devalvering. Det gör att jämförelser uttryckta i kronor blir besvärliga. Det är då bättre att även på denna punkt vända sig till Den allra första tabellen i betänkandet handlar just om en jämförelse av hur vi har klarat oss i förhållande till andra länder under den här perioden. Jag tror att tabellen handlar om 70 och 80-talen. Den visar, som Lars Tobisson var inne på, att Sverige förlorar terräng jämfört med andra länder. Att efter en period som har präglats av en rad devalveringar som ändå inte har löst Sveriges grundläggande problem ha den utgångspunkten att allt var gott och väl fram till härom året och att vi därefter har fått en del problem är en felaktig analys. När man skall försöka lösa den svåra uppgiften att på en gång hantera långsiktiga problem och mer akuta problem, vill det till att man väljer sådana medel i det korta perspektivet att man inte förstör det man vill uppnå i det längre perspektivet. Där är det statliga budgetunderskottet och det statliga upplåningsbehovet mycket centrala frågor. Jag noterade att Hans Gustafsson i en replik till Lars Tobisson sade att han inte har någon bestämd uppfattning om vilken som är den rätta avvägningen i den ekonomiska politiken för närvarande. Men uppenbarligen har han en mycket bestämd uppfattning om vilket som är den felaktiga avvägningen. Han verkar ju ytterst kritisk mot den avvägning som regeringen har gjort. En mycket klok strategi är att för närvarande, av konjunkturella skäl, avstå från att en del besparingsförslag får omedelbart genomslag. Det har ju många talat om, och nu senast Lindbeckkommissionen. Vi bör ändå fatta beslut om dem och göra det i sådana former att det har mycket hög trovärdighet att besluten också kommer att stå fast och genomföras. Mot den bakgrunden var det mycket bra att vi i höstas fick dessa breda krisuppgörelser. Därför är jag följdaktligen mycket bekymrad över i vilket skick krisuppgörelserna delvis befinner sig. Det är ytterst beklagligt när personer på hösten får en mycket omfattande och god publicitet som varande stora statsmän och några månader senare befinner sig i ganska barnslig polemik om detaljer i dessa uppgörelser. Det är oerhört viktigt att vi klarar eftervården av krisuppgörelserna. Jag beklagar att vi har fått så många diskussioner i efterhand om vad uppgörelserna egentligen innebar. Vidare är jag bekymrad över Socialdemokraternas fortsatta uppträdande i den ekonomiska politiken. I höstas var vi överens om att inga ytterligare ofinansierade reformer skulle genomföras. Nu har vi trots det kommit överens om ett ROT-program, vilket jag tror är en riktig satsning i det här läget. Men det hade ju varit en styrka om vi samtidigt hade fört vidare våra gemensamma besparingsdiskussioner. Jag ansluter mig till dem som i debatten har sagt att det verkligen är egendomligt att ett så centralt politiskt dokument i den svenska politisktekonomiska debatten som Socialdemokraternas uppfattning om vad som bör sparas på i statsutgifterna hemlighålls. Vi talar gemensamt om att det är angeläget att vi genomdriver offentlighetsprincipen inom EG osv. Men att detta mycket centrala dokument, som vore ytterst intressant i den ekonomiska debatten, inte får komma till allmänhetens kännedom är mycket säreget. Om man tycker att det som står på den listan är så besvärande att man inte vill gå ut med det, lär det nu, enligt tidningsuppgifter, finnas ett alternativ. Lars Tobisson talade om har fått i uppdrag att ta fram mera folkliga och som det heter populära besparingar. Det är ett utomordentligt bra initiativ från Socialdemokraterna. Det vore mycket bra om vi kunde få fram en sådan lista. Men om den första 11,9 miljarderslistan är för obekväm av något skäl, kan ni inte då be Sten Andersson lätta på förlåten till sitt arbete? Då skulle vi, parallellt med de viktiga satsningar vi gör på ROT-området, komma vidare med våra gemensamma besparingsdiskussioner. Jag är också litet bekymrad över den attityd som Socialdemokraterna intar i en annan mycket viktig strukturfråga, nämligen den offentliga sektorns förnyelse. Det är en ganska vanlig slutsats från dem som bedömer svensk ekonomi, att det faktum att vi under 70 och 80-talen försatte oss själva i de problem som vi gjorde till stor del berodde på, att de som då hade makten underlät att på allvar ta itu med produktivitetsproblemen inom den offentliga sektorn. Nu har den nya regering som vi har efter valet 1991 lagt fram en serie förslag som har till syfte att verkligen sätta fart på detta förnyelsearbete. Men Socialdemokraterna har varit mycket negativa till praktiskt taget alla sådana förslag. Ett förslag i Lindbeckkommissionens betänkande som jag tror att jag kan lova kommer att förverkligas har nr 99. Det handlar om en förlängd mandatperiod. Jag tror i det perspektiv som jag har varit inne på, att det är mycket viktigt att vi skapar så goda institutionella förutsättningar som möjligt för att föra en bra ekonomisk politik. Vad jag kan förstå finns det nu en bred uppslutning hos de politiska partierna att förlänga mandatperioden. Vi har fortfarande inte riktigt talat färdigt om när denna förlängning skall börja gälla. Jag hävdar att det vore önskvärt att den gällde redan från nästkommande mandatperiod, dvs. att valet 1997 bör flyttas till 1998. Landets ledande författningsexperter säger att det inte finns några juridiska problem förknippade med den lösningen. Jag tror att vi kommer att klara den ekonomiska politiken under de mycket viktiga åren 1995 och 1996 bättre om det inte är ett val 1997. Då befinner vi oss förhoppningsvis i en uppgångsfas då det gäller att klara eftervården av devalveringen och att stå pall mot en hel del kompensationskrav som då kommer fram. Därför är det önskvärt att denna reform får ett snabbt genomslag. Jag har också i de samtal som jag har fört med de andra partierna på uppdrag av statsminister Bildt fört in frågan om finansutskottets ställning. Den tar Lindbeckkommissionen upp och den behandlas också i den riksdagsutredning där fru talmannen är ordförande. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att vi skall komma fram till en lösning i denna fråga. Det som har hänt i det senaste skedet visar att politiken skulle bli effektivare om finansutskottet hade en starkare och mer samordnande ställning i den ekonomiska politiken i riksdagen. När det gäller de halvkvädna visorna om återremiss som har nämnts här, kan ju en minoritet av kammaren genomdriva ett sådant beslut. Det är möjligt att vi får ett sådant beslut. Jag tycker dock att de som överväger att rösta på återremiss måste fundera på vilket syfte man har med den återremissen. Det är riktigt att Nydemokraterna och Socialdemokraterna båda har yrkat avslag på regeringens ekonomiska politik, men det sker, som har framgått av Bo G Jenevalls och Hans Gustafssons inlägg, från diametralt motsatta utgångspunkter. Bo G Jenevall talade mycket effektivt om statsskuldens storlek och hur räntorna rinner i väg varje minut. Men Hans Gustafsson sade att budgetunderskottet inte är något stort problem. Det är därför svårt att tro att den majoritet som skulle kunna skapas här i kammaren för en återremiss kan formulera någon ny ekonomisk politik. Om det vore så hade vi omedelbart en helt ny parlamentarisk situation, men det är väl ingen som tror det. Det man då uppnår är att man skjuter ett antal viktiga beslut några veckor framåt i tiden. Det kanske uppstår en oro på räntemarknaden, och det får man naturligtvis ta, om man tror att det är några viktiga politiska mål som uppnås på det sättet. Men jag tycker inte att debatten hittills kan tas till intäkt för att det finns någon ny majoritet i den ekonomiska politiken än den som vi hittills har kunnat se. Jag hoppas därför att kammaren, med tanke på att några av finansutskottets förslag, t.ex. ROT satsningen, är mycket brådskande, nu kan samla sig till ett beslut här i dag och att utgången av voteringen blir att hemställan i finansutskottets betänkande bifalles.

Fru talman! Jag har en bestämd känsla av att Lars Leijonborg inte har någon större lust att diskutera de här frågorna med mig, men jag kan ändå inte låta bli att ta upp hans inledande påståenden om Å ena sidan säger Lars Leijonborg att förslagen uttrycker ett liberalt credo. Jag har för mig att ordet ''credo'' betyder tro. Det här är alltså en produkt som är uttryck för en liberal tro. Å andra sidan talar han, precis som kommissionen, om att dra upp rågången mellan olika intressen och att uttrycka allmänintresset i den ekonomiska politiken. Vi hörde för en stund sedan Lars Tobisson säga att han kunde instämma i 108 av Lindbeckkommissionens förslag. Jag kan inte låta bli att tänka på ett anförande som jag läste för ganska länge sedan som Eli Heckscher höll 1927 på Nationalekonomiska föreningen. Han sade något i stil med att ekonomerna tidigare uttryckte olika intressen i samhället men att alla nationalekonomer nu hade kommit överens och uttryckte den vetenskapliga ståndpunkten. Det var i grunden den ekonomiska liberalismens ståndpunkt. Några år därefter kom 30-talskrisen, och sedan blev det ganska tyst kring den typen av oerhört skrytsamma formuleringar från liberalerna. Den fråga som jag vill ställa är just denna: Är det så att Lars Leijonborg har återvänt till den här riktigt gamla, fundamentalistiska liberala tron, dvs. att detta inte bara är bästa politik utan också bästa vetenskap? Vetenskap och politik är alltså samma sak i detta sammanhang, och andras åsikter har en lägre status, oavsett oenigheten i sakfrågan. Är det så att vi befinner oss på en mera populistisk nivå, uttrycker särintressen, uppträder som kravmaskiner, medan däremot Lars Lejonborg och de borgerliga, med de åsikter som de uttrycker, företräder en vetenskaplig ståndpunkt, som också är identisk med ett liberalt credo?
Herr talman! Jag skall för tydlighetens skull beträffande uttrycket ''liberalt credo'', som kan översättas just med en liberal trosbekännelse, upprepa att jag begränsade det i första hand till kommissionens demokratisyn. Jag tycker också att en rad andra delar i kommissionens förslag är bra, men denna passionerade anslutning förbehöll jag demokratiavsnittet. Jag försöker följa den vetenskapliga ekonomiska debatten så gott jag kan som amatör, och det måste naturligtvis vara strävan för oss som politiker att bygga vår politik på en så god kunskapsbas som möjligt. Då är frågan: Finns det någon entydig kunskapsbas i den ekonomiska politiken? Svaret är nej. Det finns ingen ekonomisk tes som är helt oomstridd. Vad gör man då? Ja, man får så gott man kan försöka analysera vilken ståndpunkt som verkar ha det starkaste vetenskapliga stödet. Det konkreta exempel som jag tog i polemik mot Hans Gustafsson var bedömningen av hur svensk ekonomi har utvecklats på 70 och 80-talet. Där finns det enstaka röster. Någon hävdar t.o.m. i en av Stockholmstidningarna i dag att Lindbeckkommissionen och andra har fel. Såvitt jag förstår är det ändå en överväldigande majoritet av de ekonomer som bedömer utvecklingen av svensk ekonomi som hävdar att svensk ekonomi på 70 och 80-talet kom på efterkälken på grund av att vi inte hade förmågan att hantera ett antal grundläggande strukturproblem.
Herr talman! Lars Leijonborg säger att det handlar om den här produktens demokratisyn, och då förmodar jag att han menar det avslutande kapitlet om de olika förslagen till reformer av det politiska systemet. Men det ingår också förslag som t.ex. handlar om arbetsrätten. Om jag minns rätt, fanns det i början av 70-talet en skara ungliberaler -- jag vet inte om Lars Leijonborg tillhörde dem -- som hade förstått att begreppet demokrati har en något djupare innebörd än vad det har i slutkapitlet i kommissionens rapport, dvs. att demokrati också kan handla om sådant som t.ex. de anställdas makt och demokrati på arbetsplatserna. Det fanns på den tiden förslag från Folkpartiet som handlade om löntagarfonder och om att stärka de anställdas medverkan i styrelserna i företag -- den typen av demokrati. Förslagen att försvaga arbetsrätten är inom parentes praktiskt taget identiska med det som Svenska Arbetsgivareföreningen har krävt i många år. Det är alltså inte bara demokratisynen i slutkapitlet, utan det är också denna totala oförståelse och detta avvisande av en vidgning av demokratibegreppet till att gälla också demokratin på arbetsplatserna som Lars Leijonborg och Folkpartiet numera ställer sig bakom. Till sist vill jag ta upp frågan om vetenskapssynen. Man kan göra historiska studier av hur de ledande nationalekonomerna i Sverige har ställt sig i de stora politiska frågorna. Jag drog i mitt anförande upp det som hände på 70-talet, bl.a. Man kan gå tillbaka till början på 30-talet och se hur de ställde sig då, och man kan se hur de ställde sig i ATP-striden och när arbetsmarknadspolitiken infördes, osv. Jag hävdar alltså att man kan belägga att de i grunden alltid ställde sig på den borgerliga sidan, till höger. Det var inte uttryck för en vetenskaplig, objektiv ståndpunkt. Det var den ganska normala företeelsen, att de flesta akademiker -- som vanligtvis ligger på den övre halvan av inkomstskalan -- ställde sig på samma ståndpunkt som de flesta gör i de inkomstlägena. De är alltså också uttryck för vissa intressen.
Herr talman! En ung vetenskapsman i Sverige på 20-talet hette Bertil Ohlin. Han opponerade mot den dåvarande dominansen inom den ekonomiska vetenskapen och visade hur ekonomiska metoder kunde användas för att minska sociala problem i samhället. Han blev några år senare vald till ordförande, först i Folkpartiets ungdomsförbund och sedan i Folkpartiet. Så visst finns det olika synsätt inom ekonomkåren. John Maynard Keynes var medlem i det liberala partiet i England, och det liberala partiet bekostade utgivningen av några av hans mera banbrytande verk i den ekonomisk-politiska debatten. Så visst finns det ekonomer som vågar gå mot strömmen. Ofta har dessa varit liberalt engagerade. Jag vill göra en korrigering. Folkpartiet har inte varit för löntagarfonder. Folkpartiet kämpade länge för ett system med andel i vinst, som sedan i socialdemokratisk tappning kom att bli löntagarfonder. I socialdemokratisk tappning förfuskades hela den folkpartistiska idén.
Herr talman! Lars Leijonborg bekräftade ju, som många har gjort tidigare, att Lindbeckkommissionens alster är en bra produkt. Han gjorde det i nästan lyriska former, och han sade att rapporten var helt i enlighet med regeringens politik. Då ställer man sig genast frågan: Varför finns denna inte med i finansplanen? Vi kanske rent av skulle ta och bestämma oss för att foga kommissionens rapport som en bilaga till betänkandet. Då blir det kanske bra. Lars Leijonborg kom in på flera olika frågor, bl.a. finansutskottets ställning. Den debatt som har förts i dag understryker verkligen att det är bråttom att få till även den formella delen av detta. Jag vill dock fortfarande hävda att det finns betydande möjligheter för finansutskottet att inom ramen för gällande bestämmelser fatta de nödvändiga besluten.
Herr talman! Lindbeckkommissionens rapport presenterades i går, och vårt betänkande justerades för ett par veckor sedan. Enligt den tänkta tidsplanen skall Lindbeckkommissionens rapport ligga till grund för regeringens och riksdagens diskussioner i samband med kompletteringspropositionen. Jag är övertygad om att Lindbeckkommissionens rapport utgör en grund som vi kan resonera utifrån. Ny demokrati har säkert också bidrag att lämna i utskottsdiskussionen.

Herr talman! En rättvisande jämförelse mellan hur Sverige och andra jämförbara länder har klarat sig under 80-talet måste självfallet väga in sysselsättningssituationen. Då är det helt klart att vi lyckades mycket bättre än andra jämförbara länder. Det är en stor social fördel med situationen i Sverige jämfört med andra länder. Det är helt odiskutabelt. Detta är vi överens om. Däremot verkar vi inte vara överens om hur den ekonomiska situationen i övrigt har utvecklats. Det finns ändå både vetenskapligt och mera allmänbegripligt stöd för tanken att Sverige har levt över sina tillgångar, att vår produktion har utvecklats sämre än den i andra jämförbara länder. Detta tyder på att det finns faktorer i den svenska ekonomin som inte är så bra som de borde vara. Under 80-talet var Socialdemokraterna katastrofalt senfärdiga med att åtgärda dessa. Jag tänker på sakttereformen. Jag tänker på energipolitikomläggningen. Jag tänker på flera andra saker, inte minst den offentliga sektorns förnyelse, som vi har talat om. Ett tag hade jag en känsla av att många socialdemokrater själva insåg att de var inne på fel spår på 80-talet. Nu finns det rätt många tendenser, inte minst i Hans Gustafssons inlägg, som tyder på att Socialdemokraterna återgår till det spåret, att de är ganska traditionalistiska i sin uppfattning. Det tycker jag är bekymmersamt. Om man skall trimma och effektivisera offentlig verksamhet, som Hans Gustafsson säger, är ju konkurrens ett oöverträffat instrument. Det visar all erfarenhet. Vår politik baseras på att man skall bygga in konkurrenselement där så är möjligt i de offentliga verksamheterna. Men socialdemokraterna har varit mycket skeptiska till det. Det visar att ni också på dennna fundamentala punkt, när det gäller strukturförändringar, fortfarande låter traditionalisterna ange tonen.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min glädje över att den folkliga spargeneralen nu har innfunnit sig i kammaren. Vi kanske kommer att få höra den folkliga sparlistan senare under debatten. Till Hans Gustafsson vill jag säga att vi inte skall kasta ut barnet med badvattnet. Vi skall ha kvar en effektiv offentlig sektor och en bra fördelningspolitik. Men vi skall slänga ut badvattnet, nämligen alla gamla monopolbestämmelser som hindrar konkurrensen att åstadkomma den effektivisering som vi båda eftersträvar. Vi har inte kolartron att allt blir bra om det överförs i privat regi, men vi har en stark kolartro på konkurrensen som medel för att uppnå effektivitet. Jag skulle kunna avsluta i ekumenisk anda och säga att jag nu tar fasta på att Hans Gustafsson säger att man är öppen för konkurrens. Men tyvärr har jag hört det så många gånger att jag inte riktigt tror på det längre. Jag skrev en artikel i Dagens Nyheter för några dagar sedan, där jag hade med fem exempel på saker som regeringen har föreslagit. Socialdemokraterna har valt att gå emot på alla fem punkter. När det gäller den offentliga sektorns förnyelse är ni fortfarande en bromskloss, och det är mycket beklagligt.

Herr talman! Låt mig börja med att kommentera just Lindbeckkommissionen. Det är framför allt tre saker jag avser att lyfta fram. För det första slår Lindbeckkommissionen fast betydelsen av ett gott samhällsklimat för en god ekonomisk utveckling. De, som jag skulle vilja kalla, icke-ekonomiska faktorernas betydelse lyfts fram i betänkandet på ett sätt som jag tror är nyttigt för diskussionen framgent. Jag och andra kristdemokrater har tidigare i denna kammare poängterat att det finns faktorer utöver den direkta ekonomiska politiken som är nog så viktiga för den ekonomiska utvecklingen som alla konkreta beslut som fattas i exempelvis finansutskottet. Utan att i detalj ta ställning till de olika förslag som kommissionen presenterat så anser jag att den fångat in väsentliga icke-ekonomiska aspekter på en långsiktig och sund ekonomisk utveckling. Dess breda ansats är intressant och behövs för att vidga diskussionen. För det andra poängteras vikten av institutionella förändringar för att motverka kortsiktighet, minska dominansen av särintressen och förbättra ansvarsoch maktdelningen i vårt samhälle. Vi kan gärna diskutera de enskilda förslagen. Men låt oss inte fastna i ett ställningskrig om t.ex. antalet riksdagsledamöter, utan försöka föra diskussionen på ett övergripande plan. Jag delar inte kommissionens slutsatser på alla områden. Men jag är övertygad om att den ekonomiska utvecklingen påverkas av frågor som mandatperiodernas längd, budgetprocessen, särintressenas styrka, förhållanden i samhällsprocessen, etc. Men förändringar av spelreglerna i ekonomin handlar också om att enas om vissa hörnpelare i den ekonomiska politiken som gör att trovärdigheten och långsiktigheten förstärks. Här kommer Riksbanksutredningens förslag in i bilden. Trots att det givetvis även här finns detaljer man kan diskutera så bygger utredningens resonemang, som för övrigt ligger helt i linje med Lindbeckkommissionen, på insikten om vikten av att vi fastslår vissa spelregler för hur penningpolitiken skall skötas. Låg inflation är en sådan norm som vi behöver enas kring -- inte för att det är något självändamål i sig, utan för att låg inflation hjälper oss agera långsiktigt, att långsiktigt främja sysselsättning och välfärd. Kortsiktigheten är nog politikernas största frestelse. Låt oss därför bygga in motkrafter mot kortsiktighet. Låt oss enas om spelregler som det innebär en stor politisk risk att bryta emot. Gemensamma normer, spelregler eller skall vi kalla det stödjepunkter är därför något som hjälper oss att främja en god ekonomisk utveckling. Kan vi exempelvis undvika hög inflation så slipper vi göda spekulanter och kapitalägare på småsparare och vanliga löntagares bekostnad. 1980-talet var väl ett årtionde som borde ha lärt oss detta en gång för alla. I sammanhanget skulle jag gärna vilja citera ett uttalande som fanns återgivet i tidningen Byggnadsarbetaren nr 5/93. Uttalandet är gjort av den kände f.d. stinsen och aktiemiljonären Lennart Israelsson. Han sade: ''För den late finns inget bättre än inflation. Man tjänar massor av pengar utan att arbeta. Och när socialdemokraterna vunnit valet 1994 kommer åter en tid med hög, fin inflation.'' Kommentarer kanske är överflödiga. För det tredje framhåller Lindbeckkommissionen att vård och omsorgstjänster som skall subventioneras bör utformas som bidrag till hushållen snarare än som offentlig produktion. Vi är nu inne på den diskussion som Hans Gustafsson och Lars Leijonborg förde alldeles nyss. Detta skulle enligt Lindbeck öka valfriheten och pressa kostnaderna. Samma slutsatser drog också kds nyligen i den rapport som partiet utarbetat kring kostnaderna för att införa en vårdlön eller ett vårdnadsbidrag. När en del av subventionen går direkt till föräldrarna ökar deras valfrihet. Samtidigt förstärks incitamenten att finna den billigaste lösningen, och därmed ökar pressen på producenterna att minska sina kostnader. Vårdnadsbidraget, som regeringsförklaringen poängterar är en fortsatt högt pririterad reform, är därför ett sätt att minska de offentliga utgifterna på sikt. Jag vill dock betona att detta inte är det främsta argumentet för oss kristdemokrater för att införa ett vårdnadsbidrag. Det är i stället det faktum att vi behöver ge föräldrarna möjligheten att i större utsträckning välja den vård och och omsorgsform som passar just deras barn. Då blir det goda uppväxtvillkor. Men det är som sagt inte alltid de dyraste lösningarna som är de bästa för alla i alla lägen. Herr talman! Låt oss förutsättningslöst diskutera hur vi skall kunna gå vidare utifrån de utredningar som nu föreligger och skapa största möjliga enighet kring en långsiktig ekonomisk politik. Regeringens finansplan anger ett långsiktigt besparingsprogram där det första steget är en besparing på ca 12 miljarder kronor. Det finns också med i det betänkande vi skall ta ställning till i dag. Lindbeckkommissionens argumentation stärker just den åsikt som förs fram från regeringspartierna. I reservation 6 i dagens betänkande skriver socialdemokraterna något som jag vill citera och ta fasta på: ''Ett beslut om ett långsiktigt program för sunda statsfinanser bör enligt utskottets mening fattas av riksdagen under våren''. Jag tolkar denna skrivning som att socialdemokraterna inser svensk ekonomis problem men att man av taktiska skäl ännu inte presenterat sina besparingsförslag. Eftersom ni socialdemokrater säger nej till regeringens konkreta besparingsförslag innebär er hållning, inte minst mot bakgrund av Lindbeckkommissionens slutsatser, att pressen på er att redovisa andra besparingar nu är ännu större. Om exempelvis Lindbeckkommissionen upplevs gå hårt fram med barnfamiljernas ekonomi, måste Socialdemokraternas förslag vara rena mardrömmen för dem, eftersom ni redan friat så många andra grupper från besparingar -- utom, vad jag vet, exempelvis barnfamiljerna. Socialdemokraterna säger att de inte vill redovisa besparingar eftersom de vill ha ett samlat grepp om frågorna. I andra sammanhang har Socialdemokraterna sagt att de inte vill ha en à la carte-politik där regeringen kan plocka bland olika sparförslag utan att se det totala sammanhanget. Man kan acceptera det resonemanget. Jag kan också förstå om ni vägrar att ställa upp på enstaka bitar i olika besparingsförslag. Men det är ju i sig inget hinder för att offentligt redovisa hur ni ser på saken och vilka besparingsförslag ni har -- åtminstone för år ett, där regeringen i dag konkret visat vad man vill göra. Detta naturligtvis under förutsättning att ni har några förslag; det råder det visst tvivel om. Socialdemokraternas agerande är, enligt min mening, självfallet ingenting annat än ett bevis på bristande politiskt mod. Därmed blir också socialdemokraternas agerande i detta avseende ett bra illustrationsexempel på det kortsiktiga beteende som bl.a. Lindbeckkommissionen varnar för. Ett annat exempel på det dubbelspel som socialdemokraterna nu bedriver kan vi läsa om i reservation nr 10. Land och rike runt, och även här i riksdagens talarstol, sprids en bild av att socialdemokraterna är emot den tyvärr nödvändiga och smärtsamma indragningen på kommunerna med 7,5 miljarder kronor. Denna neddragning gick socialdemokraterna emot våren 1992 och ville i sitt budgetalternativ i stället spara pengar genom att suga ut 5 engångsmiljarder från Stadshypotek samt införa räntelån i bostadsstödssystemet; två förslag som i dagens perspektiv hade varit rena katastrofen, om de hade genomförts. Det uppges också i reservationen att socialdemokraterna inte delar regeringens uppfattning att indragningen från kommunerna skulle innebära en besparing. Om socialdemokraterna verkligen står för detta borde det väl inte vara några problem för er att lägga tillbaka dessa 7,5 miljarder kronor, eftersom de, enligt er uppfattning, inte är någon besparing; alltså innebär det heller inte någon ökad utgift för statskassan att lägga på dem. Detta undviker ni. Det kan bara tolkas så, att socialdemokraterna har släppt sitt krav om att återföra de 7,5 miljarderna till kommunerna och därmed i praktiken accepterat denna nödvändiga åtgärd. Men det vore bra om detta erkändes så att vi slapp en, många gånger, förvirrad debatt om detta. Att ni socialdemokrater fortsätter att ge sken av att vara emot besparingar och samtidigt agerar som ni gör i era motioner är en form av falsk marknadsföring och återigen ett uttryck för den kortsiktighet som vi skall hålla oss för goda för. ocialdemokraterna säger sig vilja, men vägrar att visa sin vilja. Man drar då slutsatsen att ett oppositionspari sällan har varit så tomhänt som i dag. Det är ju snarare så att Vänsterpartiet har ett starkare och mer trovärdigt budgetalternativ än Socialdemokraterna. Så långt har det faktiskt gått. Herr talman! I socialdemokraternas ekonomiska motion, liksom i denna kammare -- och för att inte säga ute på gator och torg -- försöker socialdemokraterna hamra in ett falskt och förvrängt budskap, nämligen att regeringen givit upp kampen mot arbetslösheten, givit upp arbetslinjen och medvetet driver upp arbetslösheten. Detta är ett falskt påstående. Sanningen är att det aldrig tidigare har satsats så mycket pengar på AMS-åtgärder. I regeringens budget får den direkta arbetsmarknadspolitiken 28 miljarder kronor. Det finns en gräns för hur mycket AMS klarar av att administrera. Infrastrukturen får för närvarande en upprustning som ligger mer än tre gånger högre än under 1980-talet; totalt 13-14 miljarder kronor under innevarande budgetår. Till detta kommer den proposition som lades i måndags med satsningar på 100 miljarder kronor under de närmaste tio åren. En stor del av dessa pengar kan lånas upp för att tidigarelägga projekt som kan och bör genomföras under lågkonjunkturen. Utbildning på olika nivåer byggs också ut kraftigt. Utöver detta har nu också ett ROT-program utarbetats med stimulanser av reparationer i egna hem, offentliga lokaler och allmännyttan. Det paketet beräknas kosta 2,5 miljarder kronor. Ytterligare åtgärder kan förväntas längre fram under våren. Visst kan vi diskutera om regeringen gör rätt saker, om åtgärder av olika slag kan ske på ett effektivare och bättre sätt, om ytterligare insatser kan göras och hur finansieringen kan ordnas. Men att påstå att regeringspartierna har gett upp, och försöka skapa en bild av att vi struntar i arbetslöshetens gissel, det är en förvrängning av fakta som jag vill kraftigt vända mig emot. Orsaken till den höga arbetslösheten är att vi hamnat i det som Kjell-Olof Feldt varnade för och kallade arbetslöshetens stålbad. Det förutsåg han i en av sina finansplaner. Men det som den socialdemokratiska regeringen då lyckades samla sig kring för att möta detta var det berömda stoppaketet som också fick Kjell-Olof Feldt att lämna politiken. Herr talman! Slutligen skulle jag också vilja kommentera Bo Jenevalls inlägg. Han talade om offentliganställda som det privata näringslivet tvingas bära på sina ryggar. Jag skulle vilja markera att jag inte håller med om Bo Jenevalls bild av hur vi skall se på vilka som är tärande och närande i vårt samhälle. Vi behöver människor från både den offentliga och den privata sektorn. Vi skall inte se det som att den ene bär den andre. De är ett par som tillsammans bär Sverige. Men precis som i ett äktenskap måste det finnas balans mellan parterna. Det är där vi har problemet i dag; vi har fått obalans mellan parterna. Därför behöver vi långsiktigt styra över resurser till den mer konkurrensutsatta delen av näringslivet så att vi får en bättre balans och därmed kan bära Sverige på ett bättre och starkare sätt. Herr talman! Den ekonomiska politiken rymmer många målkonflikter. Det finns ingen enda politiker eller expert, inte ens Assar Lindbeck, som kan säga att här är den perfekta avvägningen mellan stimulans kontra återhållsamhet med offentliga utgiter, mellan stram och expansiv penningpolitik, eller vilka motsatta dimensioner som nu finns i den ekonomiska politiken. Men regeringens linje känns i dessa svåra tider betydligt stabilare än det socialdemokratiska alternativet. Vi har en fortsatt svår väg framför oss. Jag tror att breda lösningar skulle kunna underlätta färden på denna svåra väg. Men då krävs att både regering och opposition lägger korten på bordet och redovisar vad man vill göra. Kanske kan då Lindbeckkommissionens rapport ha det goda med sig att en utredning kan bli en plattform att föra sådana samtal utifrån. Vi kristdemokrater skulle välkomna det.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

Herr talman! Först något om besparingsprogrammen. Jag sade inte att jag höll med om att er linje var klok när det gällde er vilja att ha ett samlat grepp för att kunna ta ställning. I stället kunde jag förstå hur ni resonerat. Däremot tycker jag att ert resonemang inte håller när det gäller ert påstående att det inte finns någon redovisning av hur regeringspartierna vill spara. Men det finns konkreta detaljuppgifter. För första året gäller det 12 miljarder kronor. Vidare finns det en skiss över uppläggningen för de kommande åren. Det finns t.o.m. uppgifter om vilka områden man bör röra sig inom. Dessutom finns det en inbjudan till vidare diskussioner om detaljerna. Men om de detaljerna behöver vi inte fatta beslut ännu. Jag tror att långsiktigheten i regeringens finansplan är vida bättre än den som fanns i de socialdemokratiska finansplanerna under 80-talet. Jag instämmer i vad andra talare har sagt, nämligen att det tycks vara fråga om att försöka smita undan genom att hänvisa på detta sätt. Men ni kunde väl åtminstone sträcka er till att ange inom vilka områden ni kan tänka er att spara. Om ni gjorde det, skulle vi komma en bra bit på vägen. Kom inte bara med det berömda exemplet om att flytta ut arbetsskade och sjukförsäkringen ur statsbudgeten. Det är något som inte kan genomföras nu. Kanske kan ett första steg tas om något år. Arbetsmarknadspolitiken sägs alltför mycket handla om passiva åtgärder. Ja, det beror på den stora volymen. Det har blivit så många arbetslösa. Men det görs faktiskt många aktiva insatser för att lindra arbetslösheten, för att möta denna och för att försöka använda tiden till att göra något som blir bra för framtiden. Bl.a. gäller det satsningar på utbildning och infrastruktur. I era förslag, som ni skryter så mycket över, finns det säkert en hel del som är bra. Men mycket kan liknas vid detta med att slå in öppna dörrar. Era investeringsprogram genomförs i stort sett genom upplåning. Det satsas enormt mycket på infrastrukturen. Det finns projekt i era kataloger som på grund av många olika omständigheter inte kommer framåt. Runt om i landet har det tagits fram exempel på hur man slår in öppna dörrar, på hur man föreslår sådant som ännu inte är praktiskt genomförbart på grund av olika planfrågor och problem på lokal nivå. Det finns säkert saker som vi skulle kunna ha vidare diskussioner om. Jag är öppen för sådana diskussioner. Inte minst på utbildningssidan finns det väl en del intressanta förslag från er sida. Slutligen något om det här med vårdcheck. Jag tror inte på ett generellt system som innebär att pengar strös ut till medborgarna som får köpa den service och vård som de vill ha. Det är alltså inte det som vi är ute efter. Vår konstruktion när det gäller t.ex. vårdnadsbidraget bygger på situationen inom det området. Det handlar om att undvika att någon hamnar i ett dåligt läge. För sjukvården måste det finnas ett system som innebär att den svage verkligen får tillgång till bra sjukvård. På område efter område finns det recept vad gäller detta med en bättre effektivitet i produktionen utan att det slår mot den svage. Den diskussionen kan vi gärna föra. Men kom inte med några svepande argument om att det hela bara slår mot de svaga. Jag tror att det går att anpassa efter rådande situation.

Herr talman! Hans Gustafsson upprepar sitt påstående att Socialdemokraterna vill se ett samlat grepp. Men ett sådant finns ju redan i finansplanen, konkret angivet för första året. Dessutom anges där inriktningen för de kommande åren. Tänk om Socialdemokraterna kunde gå åtminstone halva vägen i sina redovisningar när det gäller denna ambitionsnivå. Ja, det kanske räcker med att ni går en tredjedel eller en fjärdedel på vägen. Man kan undra hur det är. Är det i stort sett bara barnfamiljerna som ni inte har friat från olika besparingar? Skall hela kakan tas där? Ni måste ge oss en fingervisning om vad det handlar om, så att vi vet om ni över huvud taget vill diskutera besparingar. Ger ni indikationer om att ni verkligen har tänkt i de här banorna och inte bara vill ha ett spel för galleriet, tror jag att det finns förutsättningar för samtal på ett helt annat sätt än som hittills kanske varit fallet. Det sista Hans Gustafsson sade i sitt förra inlägg förmedlar en känsla av att det kanske inte är så viktigt med besparingar. I så fall uppstår återigen ett tvivel om vad som egentligen menas. bNaturligtvis skall vi pröva alla möjligheter när det gäller arbetsmarknadsfrågorna. Finansutskottets arbete med ROT-programmet är ett exempel på detta. Men det finns också problem med den här typen av ROT-åtgärder. Nu ges exempelvis bidrag till kommuner med eftersatt underhåll av skolor, medan de kommuner som skött sina skolor inte får motsvarande bidrag. Det är ett problem att det i sammanhanget också finns nackdelar. Man kan därför inte rusa i väg och sprida ut pengar, dvs. subventionera än hit än dit. Först måste man tänka igenom situationen och därefter ta steg för steg. På infrastrukturområdet görs enorma insatser. På vissa detaljområden finns det t.o.m. tecken på överhettningstendenser i vissa områden i landet. ALU, arbetslivsutveckling, är ytterligare ett sätt att försöka sysselsätta de arbetslösa med något konstruktivt för att undvika de negativa sociala effekterna av det här. Den oro som Hans Gustafsson ger uttryck för delar jag. Jag är glad över Socialdemokraternas engagemang i de här frågorna. Men detta engagemang finns på fler ställen också. Jag tror att Socialdemokraterna i regeringsställning skulle visa en mer ödmjuk hållning, än man visar i dagens debatt. Socialdemokraterna skulle då inse att det inte är att enbart bestämma någonting utan att man också skall kunna genomföra besluten på ett vettigt och bra sätt. Man skall också klara av att genomföra besluten på ett statsfinansiellt rimligt sätt.

Herr talman! Egentligen är kanske inte anledningen till att begära replik så stor, eftersom Stefan Attefall var ovanligt mjuk i sina formuleringar i dag. Att jag för en gångs skull tillät mig bildspråk, som ett antal människor på axlarna, må väl vara förlåtet. Det lät emellertid ungefär som att vi hade samma uppfattning, nämligen att den offentliga sektorn ändå måste bantas. Jag skulle önska att Stefan Attefall var lika vältalig i utskottet som han emellanåt är i kammaren. Det är väl ändå där vi skall ha diskussionerna för att försöka komma fram till någonting. När vi talar i kammaren verkar det alltid som att vi är väldigt eniga och har sällan motsvarande diskussion. Det skulle vara intressant att få veta vilka besparingsförslag som kds skulle ha haft om partiet inte hade suttit i regeringsställning. Kds aktiviteter är ju mörkade för oss andra. Nästan i varje debatt efterlyses Socialdemokraternas besparingsförslag som de inte har visat. Jag håller med om att det är konstigt. Men samtidigt diskuterar man aldrig de besparingsmöjligheter som Ny demokrati har anvisat. Det vore intressant att få höra vilka besparingsförslag som kds har i rockärmen, förslag som kds eventuellt inte fått gehör för i regeringen.
Herr talman! Först vill jag ta upp uttrycket ''vilka som bär vem i Sverige.'' Jag reagerade på detta därför att det är symtomatiskt för Ny demokratis argumentation. Den attityd som man skapar och sprider gör att vissa grupper i samhället stämplas som mindre nyttiga. Det vänder jag mig emot. Vi skall inte sprida den attityden. Att vi sedan i sak inser att ekonomiska resurser långsiktigt behöver flyttas -- vi kan kanske finna varandra på vissa områden i de diskussionerna -- motsäger inte att vi skall ha ett språkbruk som inte stämplar ut vissa grupper av människor. Jag tackar för berömmet att jag är vältalig i kammaren, dock icke i utskotten. Jag uppfattar Ny demokrati som att man tycker att det sker för mycket utanför kammaren, utanför offentligheten. Jag trodde att det var positivt att vi var vältaliga i kammaren och att vi hade en offentlig diskussion. Jag har kanske missuppfattat Ny demokratis budskap. Kanske borde vi oftare diskutera i sluta rum. Jag skall försöka ta reda på vad Ny demokrati egentligen vill för framtiden. Kds besparingar finns angivna i finansplanen. Regeringspartierna har diskuterat sig samman och lagt fram ett gemensamt förslag. Vissa delar av finansplanen tycker vi i kds bättre om, andra tycker vi mindre bra om. Men helheten ställer vi helhjärtat upp på, därför att vi anser att det är nödvändigt. Det är våra besparingsförslag och de kommer vi att arbeta för. Vi gör det inte därför att vi tycker att det är roligt att spara utan därför att det är nödvändigt för att kunna klara de långsiktiga målen, som en god välfäld för alla medborgare.
Herr talman! Jag misstycker inte vältalighet i kammaren, tvärtom. Det är trevligt, Stefan Attefall brukar replikera mig. Stefan Attefall vet också att jag håller med honom när det gäller språkbruket. Jag brukar som sagt inte använda riktigt den terminologin. Men skall jag tolka uttalandet så, att kds anser att 11,9 miljarder kronor i ytterligare besparingar under nästa budgetår är fullt tillräckligt? Har ni verkligen inget mer att komma med?